Fru talman! Det europeiska rådets möte i Madrid den 15-16 december utgjorde avslutningen på ett mycket framgångsrikt spanskt ordförandeskap i den europeiska unionen. Rådet fattade en rad för Sverige och Europa mycket viktiga beslut, bl.a. om sysselsättningen, den europeiska gemensamma valutan, Kampen mot arbetslöshet och för ökad tillväxt och sysselsättning fick en central roll under toppmötet. I inledningen till toppmötesdeklarationen slås fast att det huvudsakliga sociala, ekonomiska och politiska målet för den europeiska unionen och dess medlemsstater är att skapa nya arbeten. Madridmötet har ytterligare konkretiserat och utvecklat både en gemensam strategi och gemensamma mål för medlemsländernas arbete. På fyra sidor i slutsatserna från mötet redovisas på ett detaljerat sätt hur detta bör ske. Man kan i texten utläsa ett tydligt genomslag för det nordiska synsättet på arbetsmarknadspolitiken som en del i den ekonomiska politiken. Satsningar på aktiv arbetsmarknadspolitik, miljö och utbildning lyfts fram. Dessutom redovisas höjda ambitioner vad gäller bl.a. ungdomars inträde på arbetsmarknaden och åtgärder för att förhindra långtidsarbetslöshet. Från svensk och nordisk sida drev vi i Madrid kraftfullt att uppföljningen av de nationella sysselsättningsprogrammen skall bedrivas lika effektivt som arbetet med konvergenskriterierna. Genom toppmötets beslut etableras nu regelbundna former för uppföljning av de nationella programmen. Därmed skapas ett forum där finans och arbetsmarknadsministrarna löpande och gemensamt kan värdera hur de olika metoder som varje land valt i kampen mot arbetslösheten lever upp till unionens gemensamma mål för sysselsättningspolitiken. Detta är ett viktigt steg i strävan att gå vidare i kampen mot arbetslösheten. Vid Cannesmötet i juni gjordes ett genombrott i försöken att få gehör för att studera möjligheten att bättre samordna den ekonomiska politiken och strukturpolitiken i syfte att bl.a. kunna möta kommande lågkonjunkturer med gemensamma insatser. Från Madridmötet finns nu ett uppdrag till kommissionen att fortsätta arbetet på detta område. Vi kommer från regeringens sida att aktivt följa arbetet med den rapport som nu är beställd till toppmötet i december nästa år i Dublin. Den fråga som fick mest uppmärksamhet under toppmötet var EMU och de beslut om den gemensamma valutan som fattades. Det s.k. referensscenariot, dvs. tidtabell och regler för övergången till den gemensamma valutan, kunde i huvudsak antas. Namnet på den valutan blir som bekant euro. Viktiga klarlägganden om tidtabellen gjordes. Under 1996 kommer kommissionen att ingående studera vilka relationer som bör gälla mellan de länder som kommer att delta i EMU:s tredje fas och dem som står utanför. Förhoppningsvis kan riktlinjerna för dessa förhållanden fastställas senast vid halvårsskiftet 1997. Detta skulle i sin tur ge ett viktigt underlag för vårt nationella beslut om deltagande av denna riksdag under hösten 1997. Tidpunkten för beslut om vilka länder som kvalificerat sig för deltagande i den tredje fasen fastställdes av Madridmötet till början av 1998, något som den svenska regeringen stödde. Jag är mycket tillfredsställd över att EU:s utvidgning av toppmötet slogs fast som både en politisk nödvändighet och en historisk möjlighet för Europa. Detta var en av den svenska regeringens viktigaste frågor inför Madridmötet. Vi har också varit angelägna om att förhandlingsprocessen skall kunna inledas samtidigt för alla kandidatländer. Också där är jag nöjd med resultatet. Likabehandlingen av alla ansökarländer har tydligt markerats. I slutsatserna från mötet sägs också att målsättningen är att den inledande förhandlingsfasen för samtliga länder skall kunna sammanfalla med den som redan bestämts för Cypern och Malta. Från det möte med ansökarländerna som ägde rum under toppmötets andra dag noterar jag att dessa var mycket nöjda med uttalandet. Det var inte avsikten att toppmötet skulle diskutera de sakfrågor som skall behandlas av den kommande regeringskonferensen. Den svenska regeringens målsättning inför Madridmötet var att få till stånd en samsyn kring den breda ansats inför konferensen som rapporten från Reflexionsgruppen ger uttryck för. Här kan jag konstatera en fullständig framgång för detta synsätt. Förhandssignalerna om att vissa länder önskade en mer insnävad dagordning bekräftades inte vid toppmötet. När regeringskonferensen formellt inleds i slutet av mars i Turin bör det vara möjligt att få till stånd en bred diskussion om hur unionen bör förändras för att bli bättre rustad att ta sig an stora frågor som sysselsättning, miljö m.m. Jag noterar också med glädje att vi fick gehör för vårt förslag om att information löpande skall lämnas under regeringskonferensens gång till EES-länderna inklusive Norge och Island. I de fyra viktigaste frågorna på toppmötet - sysselsättningen, EMU, utvidgningen och regeringskonferensen - anser jag således att resultatet av toppmötet var mycket tillfredsställande. Låt mig också kort kommentera några övriga beslut från mötet. På svenskt förslag innehåller slutsatserna från toppmötet ett särskilt avsnitt om Östersjösamarbetet. Kommissionen uppmanas att presentera en ny rapport om EU:s Östersjöstrategi till det regeringschefsmöte som jag inbjudit till i Visby i maj nästa år. Ett särskilt avsnitt om jämställdhetsarbetet återfinns i slutsatserna. Den här gången behövde vi inte från svensk sida särskilt insistera på att så skulle vara fallet, vilket jag ser som ett litet men betydelsefullt tecken på att frågans vikt blir mer och mer accepterad. Genom att det europeiska rådet godkände en rapport från en expertgrupp om narkotikafrågor har för första gången ett indirekt uttalande mot knarkliberalisering gjorts från högsta nivå inom EU. I viktiga utrikespolitiska frågor, bl.a. situationen i f.d. Jugoslavien och Ryssland, gjordes gemensamma uttalanden. Det finns också några områden där jag inte är fullt tillfredsställd med resultatet av toppmötet. Tyvärr ansåg sig Storbritannien ännu inte redo att acceptera vare sig utökad kompetens för EU-domstolen rörande Europolkonventionen eller EU:s handlingsprogram mot rasism och främlingsfientlighet. Vidare var det beklagligt att frågan om koldioxidskatt ännu inte ansågs redo för någon ingående diskussion. På detta mitt sista EU-toppmöte fann jag också anledning att väcka tanken på hur diskussionerna på toppmötena skulle kunna bli mer folkligt förankrade. Jag drog en parallell med de stora konferenser som FN anordnat om miljö, social utveckling och kvinnofrågor och pekade på den viktiga roll som frivilligorganisationerna spelat för att berika diskussionerna på dessa toppmöten. Som bekant har Marit Paulsen nyligen fört fram sådana idéer i en artikel i Dagens Nyheter. Jag framlade inte några konkreta förslag i frågan men noterade att idén som sådan väckte gehör hos ett par av mina regeringskolleger. Sammantaget anser jag att toppmötet i Madrid resulterade i slutsatser som vi från svensk sida har all anledning att vara nöjda med. I för oss centrala frågor i det europeiska samarbetet har EU visat besluts och handlingskraft och angivit en tydlig färdriktning. Toppmötet ger ett gott underlag för ett fortsatt aktivt svenskt engagemang i EU också under 1996.

Fru talman! Statsministern började med att nämna sysselsättningen och beskrev att Sverige där nått framsteg. Men jag har här ett telegram från Reuter från Madrid den 16 december. Rubriken är EU:s arbetslöshetsproblem förlorar sig i prat. Man säger att rekommendationerna är nog så klara. Man skall säkerställa stark tillväxt och reducera strukturella hinder, bland vilka nämns höga indirekta arbetskraftskostnader. Avslutningsvis står det, i svensk översättning: Men Sveriges statsminister Ingvar Carlsson vill att regeringar skall satsa mer på jobbskapande program - en uppläggning som gjorde honom något isolerad bland hans EU-kolleger.

Fru talman! I inledningen till slutsatserna från mötet sägs följande: Europeiska rådet anser att skapandet av arbetstillfällen utgör det främsta sociala, ekonomiska och politiska målet för den europeiska unionen och dess medlemsstater och uttalar sin fasta beslutsamhet att fortsätta att sätta in alla nödvändiga krafter för att minska arbetslösheten. Detta står inte bara jag bakom, utan det gör alla medlemsstater. Det är naturligt, eftersom jag kanske har drivit kampen mot arbetslösheten hårdare än någon annan. Således är jag mycket nöjd med detta. Skälet till att Reuter och jag kan ha delade meningar på den här punkten är väl att jag var med på mötet, medan Reuter satt utanför dörrarna.
Fru talman! Får jag först framföra ett tack till statsministern för att han har rapporterat till kammaren efter Europeiska rådets möte. Jag tycker att det är oerhört viktigt att återrapportering efter viktiga möten, som Europeiska rådets möten är, sker här i kammaren och inte bara bakom stängda dörrar i EU nämnden. Just att vi har offentliga redovisningar och diskussioner i de här frågorna är alltså oerhört angeläget för oss. Statsministern var nöjd med utfallet när det gäller diskussionerna om östutvidgningen. Själv anser jag att östutvidgningen är vår tids största utmaning. Tidningsrapporterna har varit litet varierande. Därför skulle jag önska ytterligare några ord om den diskussion som fördes och om det som kändes som ett framsteg.
Fru talman! Vi har naturligtvis känt ett särskilt ansvar för att värna om de baltiska staternas intressen och om att de inte kommer på efterkälken. Praktiskt taget alla i denna kammare har varit överens om det. Det fanns inför toppmötet i Madrid en del oroande signaler om att några länder skulle driva linjen att tre fyra länder skulle plockas ut och få starta före de andra. Vi menade, enkelt uttryckt, att alla skall få starta från samma startlinje samtidigt. Vi hade långa diskussioner om detta. På den här punkten blev det dock, glädjande nog, total enighet. Alla länder kommer nu alltså att ha möjlighet att starta samtidigt. Kommissionen kommer att uttala rapporter över samtliga länder och lägga fram dessa så snabbt som möjligt och i god tid. Om jag får fortsätta jämförelsen med loppet vill jag säga följande. När sedan loppet går kommer fältet förmodligen att dela upp sig. En del kommer att gå snabbare i mål än andra. Det kan också tänkas att någon löpare bryter under loppets gång, därför att man helt enkelt inte klarar av det. För oss har alltså målsättningen varit att alla skall ha chans till lika start. Det upplever jag att vi har uppnått med toppmötet i Madrid. Jag upplevde också att det mottogs mycket positivt av ansökarländerna.

Fru talman! EU är huvudsakligen till för att klara av gränsöverskridande problem som inte kan klaras av av varje enskilt land. Jag har två frågor som rör det som statsministern tog upp. Den ena frågan rör möjligheten att få enhetliga regler i Europa för ett golv för koldioxidskatten. Den frågan har varit uppe till debatt här i kammaren för några veckor sedan och när vi hade tillfälle att ställa frågor till statsministern i EU-nämnden. Jag fick intrycket att man från regeringens sida fortfarande hoppas på att kunna klara den frågan utan att få möjlighet att fatta majoritetsbeslut om koldioxidskatter i Europa. Madrid kvar den förhoppningen eller är han beredd att ompröva regeringens inställning på den punkten? Den andra frågan gäller narkotikabrottsligheten i Europa. Också där fick jag häromveckan intrycket att statsministern hoppades på ett mycket kraftfullt uttalande från stats och regeringscheferna i Madrid. Om jag hörde rätt nu landade det i ett indirekt uttalande. Jag hoppas dock att jag hörde fel. Gjorde jag det?
Fru talman! Beträffande den första punkten som Bo Könberg tog upp och som gäller koldioxidskatten vill jag säga att jag är besviken. Det hade inte varit möjligt att i förberedelserna för konferensen komma så långt att en realdiskussion mellan statsministrarna blev meningsfull. Men det innebär inte att jag har gett upp i den frågan. Tvärtom är den viktig, och vi måste nu fortsätta arbetet för att, förhoppningsvis, åstadkomma en samlad och gemensam politik. Vi får ta sats igen inför nästa toppmöte. Jag hoppas att både miljöministrar och finansministrar då hjälper till med att förbereda frågan på ett sådant sätt att vi, när regeringscheferna träffas - om frågan då inte skulle vara löst - kan komma fram till en lösning. Det är riktigt att jag på narkotikaområdet hade hoppats att vi skulle komma fram till en något större tydlighet i vårt uttalande. Men det är nu ändå första gången som man genom att ställa sig bakom en rapport i alla fall indirekt tar avstånd från en knarkliberalisering. Bland regeringscheferna upplever jag ingenting av det som vi har hört från vissa parlamentsledamöter som aktivt uttalat sig för detta. De stämningarna finns inte från regeringsrepresentanterna, och det tycker jag är hoppfullt. På den punkten är jag alltså en grad mera optimistisk och menar att vi snabbare skall kunna gå vidare.
Fru talman! Det gällde kanske inte i första hand koldioxidskatten, utan min fråga gällde närmast regeringens inställning i den stora viktiga sakfrågan och om det har blivit en omprövning från regeringens sida när det gäller att ett golv för koldioxidskatter skall kunna beslutas med majoritet, utan att varje land har vetorätt. Det svar jag fick var väl att regeringen inte har gett upp och att man skall arbeta med detta. Det är i och för sig bra, men tillåt mig upprepa min fråga: Har man kvar samma negativa inställning till möjligheterna till majoritetsbeslut på denna punkt?
Fru talman! Den frågan har jag konkret och relativt utförligt svarat på i EU-nämnden. Här har vi två önskemål/principer som står mot varandra. På miljöområdet vill vi öka möjligheten till majoritetsbeslut. Men vi vill inte, i varje fall inte för närvarande, utöka majoritetsbesluten när det gäller skatterna. Där vill vi ha vår nationella frihet. Än så länge står där, konstaterar jag, två önskemål mot varandra. Jag har sagt i EU-nämnden att vi i regeringen får fortsätta med att diskutera den frågan för att se hur vi kan finna pragmatiska lösningar. Självfallet är mitt svar detsamma här inför riksdagen.

Fru talman! Göran Lennmarker har rätt i att vi ingående diskuterade arbetslösheten i Essen, i Cannes och nu i Madrid. Det ser jag som något oerhört positivt. Bland det mest positiva med hela vårt EU medlemskap är just att det har varit möjligt att få upp denna fråga högt på den politiska dagordningen. Någon tidtabell för när man går i mål med slutförhandlingarna, som Göran Lennmarkers fråga konkret gällde, angavs inte av ganska naturliga skäl. Jag tror inte heller att det vore bra att nu försöka teoretisera detta. Sedan, fru talman, vill jag bara göra en kommentar till vad Göran Lennmarker sade om att man kommer att minnas detta toppmöte för en sak: utvidgningen. Utvidgningen är naturligtvis historisk och viktig. Men jag vill här citera något ur Aftenposten, den stora borgerliga tidningen i Oslo. Rubriken lyder: EU og Sverige i siget. Vad "siget" är vet jag inte riktigt. Det får vi väl hjälpas åt med att utforska. Längre ner skriver Aftenposten: " - Sverige är i siget innen EU som et medlem som spiller på hele EU-banen og holder en høy profil - etter mindre enn et år på innsiden. Statsminister Ingvar Carlsson har fått støtte for at EU-kommisjonen skal engasjere seg i forkant av en stor østersjøkonferanse på Gotland i mai, han har vært med på å sikre att de baltiske landene ikke stilles i annen rekke som EU-søkere, og han har bidratt til at sysselsetting skyves høyt opp på EUs dagsorden." Jag ber medlemmarna av Nordiska rådet om ursäkt för norskan, men det är innehållet och inte uttalet som är det viktiga. Det visar alltså att Sverige enligt våra vänner, och ibland konkurrenter i Norden, Norge spelar på en stor plan och driver flera frågor. Min blygsamhet förbjuder mig att säga mer än så.
Fru talman! Nu börjar man förstå varför den norska opinionen är betydligt mer positivt inställd till EU än den svenska. Det beror på mediernas roll. Jag har i princip samma frågor som Bo Könberg hade för några veckor sedan när vi diskuterade det här i kammaren. Det handlar om inställningen vad gäller kampen mot den gränsöverskridande narkotikabrottsligheten och kampen mot den gränsöverskridande miljöförstöringen. Statsministern har som en framgång inregistrerat uttalandet när det gäller knarkliberalismen. Men jag vill fråga: Finns det fortfarande en process inom den svenska regeringen att röra sig i riktning mot vår egen kommissionär Anita Gradin, som har ansvar för just detta område? Skall kampen mot narkotikabrottsligheten få samma kraftfulla verktyg som den fria rörligheten? Skall den med andra ord ligga i den första pelaren? Den andra frågan kommer sig av att jag inte blev riktigt klar över bakgrunden till att Sverige och den svenska regeringen inte vill ge ökade möjligheter till att använda ekonomiska styrmedel när det gäller exempelvis koldioxodskatten. Jag talar alltså om majoritetsbeslut. Detta drabbar bara vårt eget land. Vi har ju redan dessa koldioxidskatter. Varför skall vi då låta Storbritannien behålla denna nationella självständighet? Varför skall vi slå vakt om den? Är inte detta en kontraproduktiv hållning?
Fru talman! Vi vill gärna ha ökade majoritetsbeslut när det gäller miljöfrågor. Men vare sig man kallar det för miljöskatt eller för miljöavgift innebär detta, om jag förstår Mats Odell rätt, att vi skulle fatta majoritetsbeslut på skattepolitikens område. Detta har jag uppfattat att en mycket stor majoritet i denna riksdag avvisar. Det skulle innebära att vi avsvor oss möjligheten att självständigt göra vår egen budget. Det är jag inte beredd att tillstyrka. Här står alltså två intressen mot varandra, och det är möjligt att vi kan hitta en lösning. Jag har inför EU nämnden sagt att vi inom regeringen får diskutera denna fråga vidare. Vi mottar gärna uppslag gällande hur vi kan komma förbi problemet. Vi har ännu inte kunnat lösa det, men vi skulle gärna på miljöområdet t.ex. vilja komma fram till en gemensam koldioxidskatt. Vi kanske också kan utvidga detta till att omfatta fler skatter på miljöområdet. Detta är vi intresserade av. Vi är intresserade av en fortsatt dialog med partierna i riksdagen på denna punkt. Alla uppslag är, som sagt var, välkomna. Sedan gällde det vår egen kommissionär. Vi kan ju inte, för att bara ta det formella, ge kommissionären uppdrag. Det är inte vår kommissionär formellt sett. Men Anita Gradin kommer i veckan till Sverige för ett besök, och jag kommer då att tala med henne om precis de här frågorna. Den svenska regeringens uppfattning är klar: Vi önskar ett ökat samarbete för att bekämpa narkotikan. Om det skall ske genom att man flyttar ärenden eller om det skall ligga kvar kan diskuteras. Det måste dock bli en effektivisering, och jag beklagar den brittiska regeringens motstånd mot en utbyggnad av Europolsamarbetet. Det skulle ha varit en åtgärd för att nå detta syfte. Vi arbetar dock vidare med frågan.
Fru talman! Statsministern sade att uppföljningen när det gäller sysselsättningspolitiken i de enskilda länderna skall vara lika effektiv som uppföljningen när det gäller konvergenskriterierna för den monetära unionen. Men för konvergenskriterierna för den monetära unionen har det ju fastlagts väldigt precisa mål i fråga om inflation, budgetunderskott, statsskuld, kursstabilitet osv. Det är väldigt tydligt vad man avser att uppnå i konkreta siffror. Sysselsättningen däremot är en social uppgift. Jag menar dock att det även här går att sätta upp mål i form av siffror. Det gjorde ju t.ex. Jacques Delors i fråga om halveringen av arbetslösheten. Andra mål skulle kunna vara att ungdomar under 25 år inte skall behöva gå arbetslösa mer än 100 dagar, att långtidsarbetslösa inte skall behöva vara arbetslösa i mer än 450 dagar, att större företag skall vara skyldiga att ha en praktikant per 50 anställda osv. Den typen av konkreta mål kan man naturligtvis tänka sig i ett särskilt protokoll. Förs det över huvud taget någon diskussion om att sätta upp sådana konkreta sociala mål när det gäller sysselsättningen?
Fru talman! Först en allmän reflexion med anledning av Bengt Hurtigs fråga. Jag är förvånad över att inte alla partier mer aktivt har stött regeringen när det har gällt att driva sysselsättningsfrågorna i Europa. En del har varit direkt tveksamma, andra har varit ljumma. Det har ställts negativa frågor i sammanhanget, och det må väl vara hänt. Det är klart att man inte kan skriva in krav i fråga om en sysselsättningsunion som är precis parallella med kraven inom konvergensområdet. Det är två olika uppgifter och två olika områden. Att i fördraget få in, vilket vi t.ex. har föreslagit, ett särskilt kapitel om sysselsättningen, menar jag ger ett moraliskt stöd till de konkreta åtgärder som vi samtidigt vill ha. De konkreta åtgärderna består bl.a. av nationella sysselsättningsprogram. Det gäller också en mycket stor fråga, både som teoretisk modell och i det praktiska genomförandet, nämligen att man skall kunna samordna den ekonomiska politiken i alla våra länder, så att vi effektivare kan möta nästa lågkonjunktur. Det sker genom att vi håller efterfrågan uppe och stimulerar investeringar. Allt detta går naturligtvis inte att skriva in i ett unionsfördrag, utan man måste samtidigt driva dessa frågor politiskt. Jag är själv övertygad om att här finns en av de stora fördelarna i samarbetet i Europa. Om vi skall övertyga våra medborgare att bli mera positiva till Europa är denna fråga den kanske allra viktigaste att lösa. Kan vi visa på detta, kommer också inställningen till EU att bli mycket mera positiv. Det är min och regeringens ambition. För att svara konkret på Bengt Hurtigs fråga kan jag säga att vi i Reflexionsgruppen genom vår representant lagt fram olika förslag på hur man skulle kunna formulera detta mera fördragsmässigt. I det avseendet är jag pragmatisk. Under regeringskonferensen kommer vi att fortsätta att diskutera de frågorna. Jag inbjuder Vänsterpartiet och Bengt Hurtig att komma med konkreta förslag. Jag har upplevt att man från Vänsterpartiets sida har haft en litet frågande och trevande inställning på den punkten, och det har förvånat mig.
Fru talman! Jag har två frågor till statsministern om hur man från svensk sida har drivit frågor vid mötena. Min första fråga gäller miljön. Det har talats om miljön några gånger nu, och det är bra. Ser man emellertid på konvergensprogrammet finner man att sysselsättningsfrågorna lyftes fram som ett tillkommande krav för svensk del för att vi skall klara den svenska ekonomin. Tanken var att sysselsättningen också måste förbättras när man klarar de andra konvergenskriterierna. Den andra frågan som lyftes fram var miljöfrågan. Det underliggande resonemanget gick ut på att miljöskulden inte skulle tillåtas öka nu när vi försöker klara av de övriga konvergenskraven. Min enkla fråga i det avseendet gäller hur regeringen har agerat i EU i fråga om miljöskulden. Har frågan drivits på ungefär samma sätt som man tydligen driver arbetslöshetsfrågan? Eller är miljöfrågan något som kommer i andra hand? Min andra fråga gäller en utträdesparagraf. Man för en diskussion om att ha regler för att få länder att lämna unionen om de inte följer reglerna. Men hur är det om länder bestämmer sig för att lämna unionen? Funderar man över att införa en utträdesparagraf så att detta kan ske på ett bra och välordnat sätt? Hur har svenskarna agerat i det fallet?
Fru talman! För mig är miljöfrågan i hög grad integrerad med frågan om sysselsättningen. Jag har sett det som både pedagogiskt och sakligt motiverat att driva de frågorna tillsammans, och det tror jag att vi skall fortsätta att göra. Sedan har miljöfrågan vissa speciella aspekter som har framgått när vi diskuterade miljöavgifterna. Svaret är således att det är två frågor som vi driver parallellt och som vi egentligen ser som samlat viktiga. När det gäller möjligheten till utträde vet vi i och för sig att ett land som vill utträda kan göra det. Det gjorde Grönland. Jag har inte sett som en prioriterad uppgift under det första året vi är medlemmar av EU att börja diskutera hur vi skall gå ur unionen. Jag anser att svenska folket i en folkomröstning har avgjort denna fråga. Vi skall vara med, och vi skall göra det bästa möjliga av medlemskapet. Jag använder min tid till den sista minuten i de här sammanhangen för att driva frågor om vad jag anser vara ett viktigt innehåll. Jag ägnar inte min tid åt hur vi skall gå ur det lag som vi just har blivit medlemmar av.
Fru talman! Jag tyckte inte att jag fick något riktigt svar på frågan om miljöskulden. Poängen med en miljöskuld är att man beräknar den uppkomna och den tillkommande miljöskulden år från år. Det kan man göra i monetära termer. Sedan har man detta som en del i underlaget för de ekonomiska beslut som man skall fatta. Poängen att ha med de här resonemangen i konvergensprogrammet från svensk sida var naturligtvis att detta skall vara ett av de ekonomiska mål som vi skall klara. Då är det relevant att klara det även i EU-sammanhang. Jag vill naturligtvis veta hur regeringen arbetar med denna fråga i verkligheten. Min fråga om utträdesparagrafen var generell. Den gällde inte huruvida vi skall gå ur eller ej. Det är en senare fråga. Att man helt och hållet saknar en utträdesparagraf i en union som utvidgar sig så snabbt som den här är litet märkligt, och det måste väl ändå vara föremål för någon form av diskussion.
Fru talman! Den senare frågan har jag redan besvarat, och jag har inget att tillägga. När det gäller miljöfrågorna håller jag med så långt att det behövs ett ytterligare starkt engagemang. Vi kan göra oerhört mycket mera på det området än vad vi gör i dag, både i form av teoretiska modeller av det slag som Roy Ottosson efterlyser och av praktiska åtgärder. Jag tror att det inte skulle gagna saken att i konvergensprogrammet föra in arbetsmarknads eller miljöpolitik. Det är väsensfrämmande där. Jag anser de frågorna står på egna ben och att vi bör driva dem för sig och i särskild ordning. Även på den punkten ser jag fram emot ett samarbete mellan riksdagens partier och regeringen, både i EU-nämnden och på annat sätt. Vi är även där i hög grad mottagliga för konstruktiva uppslag.
Fru talman! Statsministern har inför kammaren här berättat att kampen mot arbetslösheten och för att skapa nya arbetstillfällen var en huvudfråga vid Europeiska rådets möte. Min fråga gäller hur man har tänkt gå till väga för att skapa de här nya arbetstillfällena. Är det t.ex. meningen att urholka arbetsrätten eller att öka lönespridningen? Hur har man tänkt gå till väga?
Fru talman! Det finns säkerligen sådana krafter som vill urholka arbetsrätten och öka lönespridningen. Det är inte den svenska regeringens modell. Vi har tänkt oss att gå fram på tre vägar. Den ena är att i fördraget lägga fast ett sysselsättningskapitel eller att på motsvarande sätt slå fast att rätten till arbete är en fråga som vi prioriterar högt. Den andra, som redan är på gång, är att utarbeta nationella sysselsättningsprogram där vi kan lära av varandra. Det skall ske en uppföljning så att man ser hur länderna lever upp till de program som de har lagt fram. Det blir alltså en press, precis som när det gäller konvergensprogrammet, från ländernas sida att verkligen leva upp till att åtgärder skall vidtas. I samband med Madridmötet pekade vi ut två områden. Det gäller långtidsarbetslösheten - som generellt är mycket värre i de övriga länderna i Europa än i Sverige - och ungdomsarbetslösheten. Den tredje är den åtgärd jag nyss angav, nämligen att vi försöker få till stånd en ökad samordning av den ekonomiska politiken. Det är sådana initiativ som jag anser är helt avgörande för om vi skall klara uppgiften att pressa ned arbetslösheten. Det är också på det området vi nu har fått ett starkt principiellt stöd i samband med mötet i Madrid.
Fru talman! En av de frågor som kommer att bli föremål för regeringskonferensens beredning är frågan om VEU:s roll och dess relationer till EU. I debatten har det ibland påståtts att Sverige automatiskt skulle bli medlem av Västeuropeiska unionen, efter revideringen av Maastrichtfördraget. Min fråga till statsministern är: Kan statsministern än en gång dementera och tillbakavisa de här påståendena och också ge oss någon information om hur man har diskuterat VEU vid Madridmötet?
Fru talman! Mitt svar till Viola Furubjelke är ett klart ja. Jag kan tillbakavisa sådana påståenden. Jag kan dessutom tillägga att ingen statsminister i något annat land har tagit upp denna fråga med mig och krävt att Sverige på det sättet automatiskt skulle bli medlem. Det har jag över huvud taget inte ens diskuterat. Jag är förvånad över att de som är motståndare till hela EU-medlemskapet ofta går ut och påstår att vi skulle behöva delta i saker som vi absolut inte behöver delta i. Vi är observatörer, och vi har inga andra avsikter. Vi kommer inte automatiskt att behöva bli medlemmar i VEU.
Fru talman! Statsministern efterlyste tips om hur man får fram majoritetsbeslut om koldioxidskatt. Den frågan är oerhört viktig, därför att den möjliggör en skatteväxling som skulle vara väldigt angelägen i Sverige. Jag har ett litet tips. Jag tror att man skulle kunna flytta frågan om beslut om koldioxidskatt från Ekofin till miljöministrarnas råd. Det skulle då bli väsentligt enklare att få fram majoritetsbeslut. Det var inte det jag tänkte ställa frågan om, utan det rör den nya valutan, euro, som alltså har fått ett namn. Statsministern nämnde att toppmötet hade slagit fast en tidtabell, och min fråga rör hur vi skall hantera detta i Sverige. Det är väl känt att statsministern och finansministern har litet olika åsikter om huruvida det är bra eller inte för Sverige att vara med i valutaunionen. Men nu har det ju i rapporteringen från Madridmötet framkommit att statsministern och finansministern också har olika åsikter i en betydligt mindre fråga, nämligen när Sveriges riksdag skall få möjlighet att ta ställning till huruvida vi skall vara med eller inte. Jag begär inte att de i denna diskussion skall komma överens om huruvida det är bra eller inte att Sverige är med, men jag tycker att statsministern kunde ge ett auktoritativt besked om när Sveriges riksdag skall få ta ställning till frågan, om det blir på våren eller först senare, på hösten 1997.
Fru talman! Först vill jag säga att finansministern och jag är helt överens om att Sverige som nation inte nu bör ta ställning till om vi skall ansöka om medlemskap eller inte, utan vi bör återkomma till riksdagen. Det är det avgörande, dvs. att vi inte nu bör ta ställning, att vi bör ha mer fakta och mer underlag, att vi bör veta vilka länder som kan bli medlemmar. Varför har det i diskussionen skett en viss förskjutning när det gäller tidpunkten för när svenska riksdagen kan behandla frågan? Ja, det har att göra med att vi är beroende av när man skall avgöra vilka länder som skall kunna bli medlemmar. I samband med mötet i Madrid har det skett en viss förändring. Här finns också motstående intressen, men det som vi som statsministrar kom fram till var att man innan det beslutet fattas bör ha så mycket som möjligt av det statistiska underlaget framme. Det innebär att man har sagt att man kommer en bit in på 1998 innan beslutet fattas. Vi har tidigare sagt att vi bör fatta beslut under våren, men jag gör nu den bedömningen att sakskäl talar för att det är klokt att flytta det till hösten. Jag har sagt det till journalisterna, även om vi inte har hunnit diskutera frågan i riksdagen. Vi har inte diskuterat det i regeringen, men jag kommer att rapportera till regeringen. Vi kommer sedan också att samråda med riksdagspartierna om detta. Det här är ingen partipolitisk fråga, utan det är en fråga där vi bör ha ett så bra underlag som möjligt. Jag har gett en antydan om att det kanske är klokare att skjuta detta till hösten, från våren, som vi tidigare har talat om. Vi får återkomma mera definitivt till den frågan.
Fru talman! Statsministern inledde sin redovisning med att tala just om sysselsättningen, och han framhöll som en stor svensk seger att man har fått in skrivningar om sysselsättningen i Madridöverenskommelsen. Det är bra att man är överens om att sysselsättningen är ett problem som behöver lösas. Det är inte svårt att få ihop den typen av skrivningar. Frågan kommer då upp hur man bär sig åt för att åstadkomma detta, hur de nya jobben skall skapas. Jag blir orolig när jag lyssnar på statsministern. Det skall uppenbarligen inte ske genom avregleringar på arbetsmarknaden eller genom en bättre lönebildning; två punkter som finns med i Essenprogrammet. Dem skriver statsministern inte under på. Däremot talar han om en ökad samordning av den ekonomiska politiken. Då vill jag fråga: Var det verkligen enighet på bred bas vid Madridmötet om att det är den vägen vi skall gå fram? Eller finns det möjligen en klyfta mellan dem som förordar den svenska socialdemokratiska linjen och dem som förordar ekonomisk tillväxt, avreglering och strukturförändringar i stället för en arbetsmarknadspolitik av svensk AMS-modell? Jag skulle vilja höra statsministern utveckla detta ytterligare. Vad består egentligen den omtalade enigheten av?
Fru talman! Jag skall gärna svara på den frågan - den är i hög grad befogad. Först vill jag klara ut ett missförstånd. Jag är i hög grad för en bättre lönebildning i Sverige än den vi har upplevt under senare tid. Men jag är inte övertygad om att vi genom att öka löneskillnaderna kraftigt löser sysselsättningsproblemen. Jag tittar mig omkring i världen, i de länder som har mycket större inkomstoch löneskillnader än vad vi har, och där finns inte någonting som tyder på att detta automatiskt leder till ökad sysselsättning. Jag vill inte heller att löntagare i Europa skall betala priset för det här genom att deras grundläggande trygghetsfrågor urholkas. Vi tittar också på den frågan i Sverige, och det finns en särskild utredning. Det finns bland de fem punkterna från Essenmötet en punkt som handlar om att man också skall titta på avregleringsområdet, och det gör vi i och för sig också i Sverige. Hur kan vi inte minst få konkurrensen att fungera bättre? Hur kan upphandlingsfrågorna skötas så att alla får vara med och konkurrera på lika villkor? Det finns alltså fortfarande mycket att göra när det gäller regleringar i Europa. På jordbruksområdet skulle vi vilja göra mycket, för att ta ett exempel. Vi kommer ändå aldrig att kunna klara de nya jobben om vi inte blir bättre på den ekonomiska politikens område och om vi inte kan öka tillväxten i Europa. När vi kommer in på de områdena - det vill jag inte sticka under stol med - finns det naturligtvis skillnader. Det går inte att tro att den konservativa regeringen i Storbritannien tycker precis lika som vi i Sverige tycker i dessa frågor. Vid Madridmötet fanns det 8 socialdemokratiska statsministrar bland de 15. Det fanns 3 socialdemokratiska utrikesministrar, som satt i koalitionsregeringar. Därför vill jag säga till dem som har påstått att socialdemokratin är ute i Europa och att våra idéer inte kan få genomslag, att de naturligtvis har fel. Men om vi vill åstadkomma en gemensam europeisk politik måste vi resonera oss fram till gemensamma insatser från regeringar med litet olika utgångspunkter och olika ideologier. Det som har positivt förvånat mig, liksom mina kolleger, är möjligheten att föra en sådan dialog och att nå resultat. Jag upplever att alla regeringar nu är genuint oroade över arbetslösheten i Europa, och då är det möjligt att vi från svensk sida får ge och ta på olika punkter. Men sammantaget finns det nu en mycket starkare vilja att vidta en lång rad åtgärder mot arbetslösheten. Det tycker jag är positivt, och det vill jag ta fasta på.
Fru talman! Jag vill först passa på att göra ett tillrättaläggande. Det är inte så att vi i Vänsterpartiet på något sätt är oklara när det gäller att ge fullt stöd åt försöken att åstadkomma ett ökat samarbete mot arbetslösheten i EU. Vi vill att det här samarbetet skall vara mellanstatligt, och vi tycker att det kan bygga på de principer som statsministern själv nämnde på en socialdemokratisk partikongress, nämligen att det är fråga om försök att lyfta upp en Keynesiansk politik på Europanivå. Men problemet för oss är att vi har den övertygelsen att EMU-processen omöjliggör detta. Det är ett uttryckligt omöjliggörande av den typen av ekonomisk politik. Man kan helt enkelt inte sätta upp konkreta mål mot arbetslösheten, därför att det blir en restpost när man har tagit hänsyn till de s.k. konvergenskraven. Jag vill till sist fråga statsministern följande: Vi hör här hur exempelvis Lars Tobisson och Sonja Rembo tolkar allmänna uttalanden om att satsa på arbetslösheten. Det ställer både högern och vänstern upp på i EU-sammanhang. Är det en riktig tolkning som jag gör, dvs. att anledningen till att det går att få enhällighet kring dessa mycket abstrakta och allmänna målformuleringarna är att man lägger in så radikalt olika meningar i vad man konkret skall göra mot arbetslösheten?
Fru talman! Jag kan börja med att åberopa slutet på mitt förra svar till Johan Lönnroth. Jag utvecklade där ganska tydligt vad vi är överens om, vad som skiljer och varför det ändå är viktigt att kunna driva en någorlunda samlad politik i Europa. Om jag skall dramatisera det litet kan jag säga att vi inte får göra om 30-talets fullständigt katastrofala misstag, då Europa inte orkade samarbeta, som ledde till en förödelse av fullständigt obeskrivligt slag inte bara i Europa utan över hela världen. Det bör jag säga till dem som ställer de kritiska frågorna: Orkar ni? Kan ni ta er samman? Ja, jag samarbetar hellre, försöker övertyga en konservativ, kompromissar på någon punkt och gör något åt dessa stora problem, än att vi som under 30-talet sätter oss på var sin sida och börjar gräva skyttegravar. Det är en grundläggande inställning hos mig som socialdemokrat, och det skäms jag inte ett ögonblick för. Det finns fyra sidor i dokumentet, varav en hel del faktiskt är konkret. Det gör att jag inför Sveriges riksdag som svensk statsminister ärligt kan säga att jag är nöjd med dokumentet. Vi har kommit en bra bit på väg, men vi är inte framme vid målet. Vi måste fortsätta arbeta med detta. Jag och min efterträdare kommer även att arbeta med de konservativa eller borgerliga regeringsföreträdare som finns, men vi gör det också i en stor grupp av socialdemokrater i Europa. Trots att jag har sagt att jag inte har bestämt mig kan jag inte förstå dem som säger att EMU inte har några fördelar, efter det att Sverige och Sveriges krona utsatts av marknadskrafterna för våldsamma spekulationer. Räntorna har drivits upp. De boende har fått enorma kostnadshöjningar på grund av detta. Det är självklart att det finns stora och starka argument för att vi skall ha ett valutapolitiskt samarbete i Europa. Men innan jag tar slutlig ställning till detta vill jag veta vilken den europeiska politiken mot arbetslösheten är. Då är jag beredd att väga samman argumenten. Men jag förstår inte hur man kan vara så oförmögen att se fördelarna att man går ut och säger att EMU inte har några positiva effekter för sysselsättning och tillväxt och stabilitet - framför allt inte när man är ekonom.
Fru talman! Jag skall försäkra statsministern att vi vänsterpartister delar oron för en ny 30 talsutveckling. Vi är speciellt oroliga för att ett havererat EMU-projekt - det kan nämligen fortfarande haverera - skall leda till en sådan utveckling. Det är därför det skulle ha varit så oerhört bra om hela EMU-processen hade tagits upp på dagordningen vid nästa års regeringskonferens. Är statsministern beredd att verka för att frågan om EMU tas upp, om det skulle vara så att hela detta mycket olycksaliga projekt skulle haverera?
Fru talman! Johan Lönnroth avslöjar sin inställning när han säger "detta mycket olycksaliga projekt". Han avslöjar därmed sin inställning. Han har en förhandsinställning. Han vill inte pröva det sakliga innehållet, och där skiljer vi oss åt. Jag är i och för sig glad åt att Johan Lönnroth inledde med att säga att man nu var beredd att klart stödja kampen mot arbetslösheten i Europa. Jag utgår ifrån att det blir ett sådant klart stöd i fortsättningen. Regeringscheferna har inte skjutit på diskussionen om EMU. Vi ägnade en mycket stor del av mötet i Madrid åt den frågan, redan innan regeringskonferensen. Vi har lagt fast hur vi tycker att frågan skall hanteras. Det är ju från 1999 som EMU skall träda i kraft, och därför kan vi inte skjuta diskussionen framför oss. Det har varit nödvändigt att sakdiskutera. Det har vi gjort. Vi har lagt fast procedurer. Jag menar att vi har hanterat frågan på ett ansvarsfullt sätt. Sedan återkommer vi till Sveriges riksdag, som skall fatta beslut om Sverige skall delta eller inte.
Fru talman! Jag är mycket glad över det som statsministern har sagt när det gäller det historiska arbetet med östutvidgningen, att det nu är fastställt en tidpunkt då förhandlingarna skall kunna starta och att alla kan få vara med från början. Det är också skönt att höra att regeringens företrädare med hetta driver dessa frågor och tycker att det för framtiden kanske är de viktigaste frågorna när det gäller Europasamarbetet. EU 96-kommittén hade ett seminarium i går, där utrikesministern var närvarande och mycket engagerat talade just om denna fråga. Jag vill gratulera regeringen till detta. Det är ett historiskt och stort steg framåt som har tagits. Det finns naturligtvis andra frågor som kan upplevas som litet mindre, men som naturligtvis är väldigt viktiga för vanligt folk varje dag. Det gäller valutan. Med tanke på den diskussion som har varit skulle jag vilja fråga om regeringscheferna bara har fattat beslut om hur euro skall stavas, eller finns det också nu ett auktoritativt beslut om hur det skall uttalas? När vi förhoppningsvis kommer med i det gemensamma valutasamarbetet skall vi använda ordet varje dag. Det vore väl konstigt om vi i Europa inte ens skulle kunna enas om samma uttal av vår gemensamma valuta. Jag är nyfiken på hur diskussionen gick.
Fru talman! Där har nog gränsen för min kapacitet nåtts. Vi lyckades komma överens om hur ordet skall stavas, men jag skall öppet erkänna att vi uttalade det något olika vid borden. Jag har tyckt att det har varit ganska naturligt att det skall uttalas på svenska i Sverige, men jag tror att man här och var ute i Europa kommer att hävda att det skall uttalas på engelska. På den punkten menar jag med min sedvanliga pragmatiska inställning att vi får försöka kompromissa oss fram till någonting. Det finns inget enhälligt beslut på den punkten, fru talman.

Fru talman! Redan i våras väckte regeringen förväntningar med tal om en tillväxtproposition till hösten. Under sommaren släppte Socialdemokraterna sedan upp flera försöksballonger, som de dock efter någon tid sköt ned igen. Över huvud taget verkade det vara trögt före i portgången. När propositionen starkt försenad anlände hit till riksdagen visade den sig i stort sett tom på konkreta förslag. Den beskrevs som en agenda, men var mest en reviderad kommittéberättelse med en redogörelse för sittande och planerade utredningar. Den var en uppgiven suck från ett socialdemokratiskt parti, präglat av inre splittring, avsaknad av ledarskap och en total brist på idéer om hur Sverige återigen skall kunna bli ett växande samhälle. Av de få förslag som fanns var flera dessutom direkt tillväxthämmande. Höjd koldioxidskatt drabbar företagen och därmed möjligheterna att få till stånd nya riktiga arbeten. Vidgad rätt för AP-fonden att köpa aktier i svenska företag är också långsiktigt tillväxtfientligt. Ett ökat statligt företagsägande är raka motsatsen till vad Sverige i dag behöver. Efter återkomsten till regeringsmakten genomförde socialdemokraterna raskt ett stort antal återställare. Till betydande del rörde det sig om skattehöjningar. När samtidigt konjunkturen förbättrats, har det statliga upplåningsbehovet minskat. Men den ekonomiska politiken har getts en utpräglat fiskal inriktning. Den goda konjunkturen har inte utnyttjats för att genomföra strukturella reformer i tillväxtfrämjande syfte. Det skulle ha behövts mer av avreglering och mer av offentliga utgiftsminskningar - så omfattande att det också blev utrymme för sänkta skatter på arbete, sparande och företagande. Men från sådana åtgärder hindras socialdemokraterna av en ideologiskt betingad motvilja. Resultatet har blivit det paradoxala att den s.k. tillväxtpropositionen förutser en gradvis avtagande tillväxt fram till sekelskiftet. Den räknar med att Sverige då har en strukturell arbetslöshet som inte understiger 10 %. Och mest anmärkningsvärt av allt - den förordar inga strukturella åtgärder som skulle kunna råda bot på problemen. Det verkar som om hela regeringen tänker ta time-out från arbetet på att långsiktigt säkerställa tillväxt, sysselsättning och utvecklingsförmåga i svensk ekonomi. Eller - för att använda en annan idrottsterm - är det fråga om att lämna walk-over i kampen mot arbetslösheten? Herr talman! Mycket tyder på att den återhämtning som inleddes under den borgerliga regeringsperioden kulminerar i en tillväxtpuckel i år. Internationellt skruvas nu förväntningarna ned. Minskad efterfrågan utifrån betyder mindre draghjälp för svensk export, till vilket även den starkare lönestegringen här hemma bidrar. Den lägre aktiviteten under senhösten i Sveriges ekonomi är knappast någon tillfällig svacka. Sparbankens nya s.k. inköpschefsindex visar exempelvis att industrins benägenhet att nyanställa personal är i avtagande och att orderingången från såväl hemmamarknaden som utlandet har sjunkit. Detta måste ofrånkomligen påverka investeringsviljan. Även konsumtionen riskerar att bli lägre än enligt regeringens prognos. Statistiska centralbyråns senaste undersökning av hushållens inköpsplaner visar att den optimism som spirat sedan sensommaren nu har brutits. Då är det inte troligt att det privata sparandet skall minska på det sätt som regeringen förutsätter. Kraftiga skattehöjningar och bidragsminskningar från årsskiftet och fortsatt stor arbetslöshet talar för återhållsamhet på köpsidan, vilket även den höga realräntan gör. Efter en kort högkonjunktur går vi nu av allt att döma mot en avmattning, vars djup och längd är svår att förutse. Det bådar inte gott för de många arbetslösa och som inte ens under uppgångsperioden har kunnat finna sysselsättning. Våren 1994 lovade socialdemokraterna att med deras politik skulle den öppna arbetslösheten komma ned till 5 % redan i år. Nu är den 7,2 %, och den totala arbetslösheten betydligt högre än så. Göran Perssons tillväxtpolitik leder således till stagnation och till en bestående strukturell arbetslöshet på 10 %. Men, herr talman, det behöver inte vara så här. Sverige skulle aldrig ha behövt falla från tredje plats i den internationella välfärdsligan 1970 till sjuttonde plats bland 24 OECD-länder i dag. Framför allt behöver vi inte fortsätta att kana utför, även om jämförelsen utvidgas till att omfatta också de snabbväxande nya marknadsekonomierna i Sydostasien. För Sverige är ett land med stora möjligheter - möjligheter som kan tas till vara eller förfuskas. Det är här vi politiker kommer in. Vår uppgift är att se till att det finns rimliga förutsättningar för människor att verka i växande och lönsamma företag. När det stod klart att tillväxtpropositionen mest var en tom gest, där regeringen förutser sitt eget misslyckande, beslöt vi moderater att i partimotionen lägga ned extra möda på att belysa tillväxtens förutsättningar och drivkrafter. Den tid är förbi då politiker kunde skapa tillväxt på konstgjord väg genom att blåsa upp efterfrågan med finanspolitisk expansion. Nu måste politiken i stället ges en strukturell inriktning, där det gäller att skapa och vidmakthålla goda institutioner, som främjar utbudet av arbete och kapital samt stimulerar till ökad produktivitet. Det är viktigt med ett skattesystem och ett ränteläge, som gör det lönsamt att satsa framåt. Sänkta räntor förutsätter att skattesänkningarna motsvaras av ännu större besparingar i de offentliga utgifterna. För hushållens del innebär en sådan omställning mindre bidrag från det allmänna men större möjligheter att leva på sin förvärvsinkomst. Dessutom måste det löna sig att utbilda sig längre och arbeta mer. Avreglering och privatisering, liksom medlemskapet i EU, ger en effektivitetshöjande konkurrens. Avgörande för att förbättrad produktivitet inte skall leda till ökad arbetslöshet är att arbetsmarknaden blir mer flexibel. Vad budgetpolitiken beträffar efterlyser vi beslut om de ytterligare 16 miljarder kronor i budgetförstärkningar som aviserades i kompletteringspropositionen. Det skulle ge konvergensprogrammet den säkerhetsmarginal som behövs. OECD har i sin senaste granskning av svensk ekonomi rekommenderat en sådan åtgärd liksom att ge den formen av utgiftsminskningar. Budgetpolitikens långsiktiga mål bör enligt vår mening vara jämvikt mellan den privata och den offentliga sektorn. Det svarar väl mot ett skatteuttag motsvarande genomsnittet inom EU på drygt 40 % av bruttonationalprodukten. Om den privata sektorn tillåts växa, minskar behovet av offentliga insatser. Det hårda skattetryck som krävs för att finansiera en stor offentlig sektor medför tillsammans med generösa socialförsäkringssystem stora effektivitetsförluster genom att motverka arbete och sparande. Därmed försvagas tillväxtkraften i ekonomin, och de nya jobben blir färre. Men, herr talman, våra resonemang i partimotionen och våra förslag om exempelvis skattereduktion för hushållstjänster eller avreglering av arbetsrätten har inte rönt något intresse från finansutskottets majoritet. Det är tråkigt och beklagligt - inte så mycket för oss som för alla arbetslösa. Socialdemokraterna klamrar sig fast vid en politik, som på 40 år inte gett fler jobb i den enskilda sektorn. När de nu håller sig inom samma ramar och institutionella tänkande, blir det naturligtvis under den närmaste femårsperioden ingen halv miljon nya jobb. För det är bara inom den enskilda sektorn som de nya jobben kan komma till stånd. Socialdemokraternas oförmåga till nytänkande och ovilja att göra de förändringar som ger näringslivet tillväxtmöjligheter riskerar att permanenta dagens massarbetslöshet. Vi moderater kan inte tolerera en arbetslöshet av nuvarande omfattning. Vi är djupt oroade för dess konsekvenser, såväl ekonomiska som mänskliga. För att bryta den låsning som föreligger - och som den tomma tillväxtpropositionen inte gör det minsta för att avhjälpa - har vi nyligen föreslagit tillsättandet av en kommission för fler arbeten efter mönster av den s.k. Lindbeckkommissionen. Den skulle då bestå av välmeriterade ekonomer och andra vetenskapsmän utan politiska bindningar, som mer fritt än en konventionell statlig utredning kan analysera behovet av strukturreformer och formulera rekommendationer som kan ge Sverige ny växtkraft och fler nya riktiga jobb. Detta initiativ är något helt annat än regeringens försök att samordna en aktiv konjunkturpolitik i Keynes anda mellan EU:s medlemsstater. Det nationella sysselsättningsprogram som Sverige sent omsider redovisade inför det Europeiska rådets möte i Madrid innehåller mest traditionell AMS-politik, vars resultat knappast stimulerar vår omvärld till efterföljd. I en tid när alla medlemsländer strävar efter att nedbringa sina budgetunderskott i syfte att uppfylla konvergenskraven för EMU är det dessutom inte läge för en gemensam efterfrågestimulerande underbalansering av finanspolitiken. När slutkommunikén från Madridmötet talar om kampen mot arbetslösheten, är siktet inställt på åtgärder av det slag vi moderater efterlyser i de fem Essenpunkternas anda, t.ex. sänkta indirekta arbetskraftskostnader och en mindre stelbent arbetsrätt.Herr talman! Jag vill nu vända mig direkt till finansministern, som är på plats. I den första intervju Göran Persson gav som nykrönt kandidat till både partiledar och statsministerposten klargjorde han sin uppfattning i två viktiga frågor som står inför sitt avgörande under mandatperioden. Han förklarade sig positiv till ett svenskt inträde i den europeiska valutaunionen EMU, och han stödde en avveckling av kärnkraften till år 2010. Får jag fråga finansministern: Hur skall dessa två ståndpunkter kunna förenas? I och för sig är det bra att Göran Persson uttalar sig för en svensk övergång till EMU:s tredje fas. Frågan inställer sig som vanligt varför inte också hans parti och hans regering gör det. Det skulle betyda mycket för tilltron till Sveriges avsikt att sanera såväl samhällsekonomi som statsfinanser och därmed både sänka räntan och stärka kronan. I detta sammanhang finns det också skäl att undra varför inte regeringen skyndsamt lägger fram förslag till att stärka Riksbankens oberoende. Det har i höst begärts av ett enigt riksbanksfullmäktige, och även denna åtgärd skulle stärka den ekonomiska politikens trovärdighet. Tolka nu för all del inte finansutskottets reflexmässiga avstyrkan av borgerliga motioner med detta syfte som ett besked att regeringens planer på området måste läggas på hyllan! Göran Perssons intervjusvar att kärnkraften skall vara avvecklad till 2010 tyder på att han inte tar uppgiften som finansminister på allvar. Energikommissionen har i sitt i går framlagda slutbetänkande dömt ut den möjligheten med hänsyn till såväl landets ekonomi som energiförsörjningen. Men inte heller den öppning som där ges för att påbörja avvecklingen under innevarande mandatperiod är förenlig med en ansvarsfull ekonomisk politik. Varje förtida avveckling kommer att tolkas som en signal att Sverige i stället för att reparera samhällsekonomi och statsfinanser ägnar sig åt kapitalförstöring. Följden blir obönhörligt att räntan stiger och kronan försvagas. En förtida avveckling medför direkt enorma merkostnader för skadestånd till kärnkraftsägarna och för investeringar i nya kraftverk. Elpriset höjs, och det drabbar oss alla, särskilt dem som arbetar i elintensiv industri. Indirekt träffas de som blir utan arbete därför att investerarna förlorar tron på Sverige. En annan negativ effekt är att utsläppen av koldioxid och luftföroreningar ökar. De förhoppningar som fanns vid folkomröstningen 1980 om att utveckla konkurrensdugliga förnybara energikällor har kommit på skam. Då återstår endast fossila bränslen med de miljöstörningar de medför. Därmed står också en förtida avveckling i strid med folkomröstningens resultat. Enligt texten på de segrande röstsedlarna för linje 1 och 2 skall kärnkraften användas i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga, bl.a. i syfte att minska oljeberoendet. På röstsedeln stod det också att avvecklingen skall ske i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. Med hänsyn till bristen på alternativ, landets dåliga ekonomi och den redan stora arbetslösheten betyder det att kärnkraftverken bör utnyttjas så länge det är säkerhetsmässigt försvarbart. Herr talman! Regeringens tillväxtproposition är en besvikelse och ett misslyckande. Där saknas de strukturgrepp som behövs för att vi skall få den goda tillväxt som kan ge tillräckligt många nya riktiga jobb. Frånvaron av nya idéer och motviljan mot att ompröva invanda tankemönster kanske sammanhänger med valet av Centern som stödparti. Det är för övrigt betecknande att Miljöpartiet, som arbetar för nolltillväxt och mindre arbete samt mot europeisk samverkan och ny teknik, inte har funnit anledning att väcka partimotion eller reservera sig. I den moderata motionen föreslås en rad åtgärder som är nödvändiga om Sverige återigen skall bli en tillväxt och företagarnation. Vi är övertygade om att endast en politik som tar sin utgångspunkt i tron på människors skaparkraft och vilja till arbete och företagande kan återge Sverige ställningen som ett framträdande välfärdsland. Det syftet har också det initiativ till en kommission för fler arbeten som vi utvecklar ytterligare i anslutning till debatten här i dag. Samma inriktning präglar de reservationer som vi moderater har varit med om att foga till finansutskottets betänkande, bland vilka jag yrkar bifall till nr 2

Herr talman! Det sägs ibland att svensk politik av i dag är visionslös. Men det gäller verkligen inte oss i Folkpartiet. I många avseenden har vi en mycket tydlig bild av ett annorlunda Sverige, ett Sverige som är mycket annorlunda mot dagens socialdemokratiska Vi tror på ett Sverige med många fler entreprenörer och många fler arbetstillfällen, ett Sverige där det sprudlar av initiativ av olika slag - affärsmässiga, ideella, sociala och kulturella. Nya idéer som växer fram har den egenskapen att de leder till att det skapas nya resurser. Det blir ett mer positivt och öppet samhälle. I ett sådant samhälle kommer alla att behövas. Just därför att allas skaparkraft tas tillvara ger också ett sådant samhälle större möjligheter för att även människor på livets skuggsida kan ges ett värdigt liv. För oss i Folkpartiet är välfärdspolitik inte ett skällsord utan ett instrument i anständighetens och den mänskliga växtens tjänst. För att denna bild skall kunna bli verklighet krävs att alla politikområden samverkar och uppmuntrar enskilda människor att se och ta tillvara de möjligheter som finns. Den enskilde företagaren måste bli vår tids hjälte. Innan den här tillväxtpropositionen lades fram fanns det nog en hel del människor som hoppades att socialdemokratin skulle kunna ta till sig några synpunkter på hur man frigör de skaparkrafter och drivkrafter som medverkar till utveckling och framtidstro. De blev grymt besvikna. På några ställen i propositionen finns en svag antydan till nytänkande och insikt om att den egna återställarpolitiken nog faktiskt är fel, men huvudintrycket är mycket defensivt. Regeringen saknar en politik för en dynamisk utveckling. Innan socialdemokraterna har gjort upp med sina opportunistiska åsikter från oppositionstiden tror jag inte att de kan bli någon kraft för framtiden. Bristen återfaller också på deras stödpartier, Centern och Miljöpartiet. Resultatet är att utvecklingskraften i svensk ekonomi blir svag och massarbetslösheten består. Nu är 1995 snart slut. Det var det år då socialdemokraterna skulle sänka den öppna arbetslösheten till under 5 % enligt löften före valet. Verkligheten visar något helt annat, som alla är alltför medvetna om. Den öppna arbetslösheten är fortfarande en bra bit över 7 %, och den totala arbetslösheten är ca 12 %. Över en halv miljon människor är fortfarande utan reguljärt arbete. Det är ett betydande svek som socialdemokraterna måste erkänna innan de kan gå vidare. Svek nummer två är lika allvarligt. Det gäller vården. Under oppositionstiden gick socialdemokraterna till storms mot besparingar inom kommuner och landsting och förespeglade de flesta att så skulle det minsann inte behöva bli om det bara blev en ny regering. Nu visar verkligheten återigen hur dessa opportunistiska löften har blivit totalt förbigångna. Kommunernas ekonomi har urholkats med många miljarder kronor, bl.a. genom avdragsgilla egenavgifter och utgifter som beror på den höga arbetslösheten. Allt fler människor oroas, och jag tror med rätta, över att inte kunna lita på att sjukvård, äldrevård och andra viktiga kommunala välfärdssystem fungerar. Det är ett mycket stort svek. Nummer tre på sveklistan gäller ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna. Många minns hur rasande socialdemokraterna var när de sänktes från 90 % till 80 %. Ingen kunde väl drömma om att socialdemokraterna själva skulle sänka nivån ytterligare till 75 %. Verkligheten visar återigen att vallöften är inget värda när socialdemokraterna väl har kommit i regeringsställning. Man kan fortsätta så här. Detta är verkligen ingen uppbygglig lista. Det är inte konstigt att många människor vänder från politiken och känner allt större vanmakt och främlingskap inför de beslut som fattas i den här kammaren. Jag är mycket oroad över att detta faktiskt medverkar till den sociala oro som vi ser i samhället omkring oss, det våld den främlingsfientlighet och den intolerans som syns. Kammaren kan visserligen delta i enhälliga manifestationer mot detta, men det måste också fattas konkreta beslut som stödjer den tolerans och gemenskap som förutsätts för att skapa ett socialt homogent samhälle. Vi har nu t.o.m. sett mycket avskräckande tendenser till nynazism. Ingvar Carlsson och Göran Persson brukar ju berömma sig av att ha återtagit makten - från marknaden åter till politikerna, säger man. Jag menar att socialdemokraterna i själva verket genom dessa svikna vallöften och den opportunistiska politik som de tidigare bedrev har medverkat till att fördjupa den politiska krisen och till att öka klyftorna mellan politiker och medborgare. Statsministerkandidaten Persson har tyvärr förvärrat detta problem genom uttalanden som uppenbarligen inte har varit sanna. Det är svårt att se hur någon skall kunna lita på att Persson menar vad han säger i fortsättningen. Nåväl, efter allt detta ris vill jag ändå erkänna att Göran Persson har varit duktig på ett område. Men det är en duktighet med stora svarta sorgkanter. Det gäller budgetsaneringen. Den har förvisso angripits med kraft, men kraften har varit urskillningslös, så att åtgärderna har försämrat möjligheterna att bekämpa massarbetslösheten och har medverkat till att jobben har blivit färre än vad de skulle behöva bli. Den rasande takten i skattehöjningarna och de många återställarna på arbetsmarknaden har slagit väldigt hårt mot nyföretagandet och expansionslusten i framför allt de små och medelstora företagen. Sådana här höjda skatter ger nog pengar på kort sikt, men de permanentar samtidigt massarbetslösheten, och därmed permanentar de höga utgifter för arbetslöshet och olika bidrag, helt frånsett de negativa sociala effekterna. Göran Persson har visat sig vara kameral i kubik, utan förmåga att i sin budgetpolitik ta minsta hänsyn till företagandets villkor. Det märks oerhört tydligt i den ganska dåliga proposition och i det lika dåliga betänkande som dagens debatt gäller. Ett av de mest uppenbara exemplen på denna kamerala inställning är beslutet att företagare skall betala moms till staten innan de ens har fått betalt av sina kunder. Det är som om vanliga löntagare skulle betala inkomstskatt till staten innan de har fått några inkomster. Jag undrar om det inte skulle bli ganska mycket av uppror, om något sådant skulle föreslås, men när det gäller företagare går det enligt socialdemokraterna tydligen an ändå. Verkligheten visar också att dålig politik ger dåliga resultat. Jag har redan nämnt massarbetslösheten. Dessutom minskar nu nyföretagandet tyvärr ganska kraftigt. Det minskade med nästan 15 % under första halvåret. Nyligen kom siffror även för tredje kvartalet, som visar att nyföretagandet har fortsatt att minska. Alla jämförelser är här gjorda med förra året. Detta är dåligt i sig, och det är ju rent förödande med tanke på alla de nya företag som vi skulle behöva i Sverige för att få fart på utvecklingskraft, för att knäcka massarbetslösheten och för att få en stabil bas för vård och omsorg. Sverige har redan från början ovanligt få egenföretagare, och antalet har sedan 1950 minskat från ungefär 20 % till bara 7 %. Nu minskar det alltså ännu mer. Det är ett kvitto på socialdemokraternas misslyckande. Herr talman! Jag nämnde att propositionen är ganska intetsägande och rent av dålig. Finansutskottets betänkande nr 1 är tyvärr lika dåligt. På en punkt tycker jag faktiskt att det är sämre, och det gäller Riksbanksfullmäktige har avlåtit en skrivelse till utskottet och enhälligt föreslagit att utskottet skulle begära ett förslag från regeringen om ändrad lagstiftning för att stärka bankens självständighet inklusive att få inskrivet ett mål i Riksbankslagen om att värna penningvärdet. I propositionen andas regeringen en positiv inställning till det här, och Göran Persson har i en interpellationsdebatt med mig svarat ja på frågan om han är beredd att föreslå ett sådant lagstiftat prisstabilitetsmål. Jag utgår tills vidare från att detta ja är ett ja och inte skall tolkas som ett nej. Men finansutskottets socialdemokrater och centerpartister vågar inte eller vill inte ha någon åsikt alls i denna fråga. Nu är det ju nära två veckor sedan betänkandet justerades i utskottet, och omsvängningen inom socialdemokratin kan ibland gå fort. Jag vill därför fråga majoritetens talesman Arne Kjörnsberg om han vågar säga vad han tycker: Skall Riksbanken få ett i Riksbankslagen preciserat mål att värna penningvärdet? Det räcker med ett ja eller ett nej. Herr talman! Verkligheten är nog den svåraste fienden för regeringen och dess samarbetspartner. Jag tycker att många inom deras led går så långt att de förnekar verkligheten och förordar en politik som inte går att genomföra. Det finns några väldigt slående och enkla fakta som mycket väl beskriver verkligheten. År 1970 var Sverige det tredje rikaste landet i världen. Därefter har vi successivt halkat efter, och nu är vi ungefär nr 17. En lång rad länder - Italien, Norge och många andra - har gått om Sverige i fråga om välstånd. Av detta tycker jag att man skall dra i huvudsak en enda slutsats: Den politik som fördes under 70 och 80-talen var fel. Den ledde till att vi blev relativt sett fattigare. En politik för framtiden, som innebär att vi skall kunna bli relativt sett mera välmående i Sverige, måste alltså vara annorlunda. Om den gamla politiken var fel, är ju en politik som skall vara bättre för framtiden med nödvändighet annorlunda. Jag tycker att Göran Persson borde ägna sin icke alls obetydliga pedagogiska talang åt att sprida denna insikt, att den gamla sortens politik gav ett dåligt resultat och att vi därför nu måste ändra på den. I stället har han nu sedan han blev partiledarkandidat börjat prata om att gå tillbaka till välfärdssamhället - observera ordvalet "tillbaka" - och om att facket inte längre är ett särintresse bland andra; en offensiv formulering. Nu skall det i stället handla om fördjupat fackligtpolitiskt samarbete och om att avveckla kärnkraften till 2010. Det vore förödande om han menar vad han säger. I valrörelsen 1994 ställdes i rubriken till en artikel i Dagens Nyheter följande fråga: "Kan man lita på att socialdemokraterna ljuger?" Vad är det för sorts demokrati i Sverige när sådana frågor måste tas på allvar? Jag vet inte om det är meningsfullt att fråga Göran Persson, men jag vill ändå ställa följande fråga: Är Göran Persson beredd att förstöra sin budgetsanering och öka arbetslösheten genom en förtida avveckling av kärnkraften? Sverige ligger, som jag nämnde, numera under genomsnittet i välstånd. Vi har högre total arbetslöshet än EU. Den svenska ekonomins långsiktiga utvecklingskraft har försvagats mycket kraftigt, och i regeringens prognoser blir produktionsökningen mindre och mindre för varje år som går. Socialdemokraterna hoppas nu att det skall bli bättre. Utskottet skriver i betänkandet att det är en "självklarhet att ytterligare åtgärder skall vidtas för att minska arbetslösheten". Jag vill fråga Arne Kjörnsberg: Vad är det där för hemliga recept och hemliga åtgärder? Varför genomförs de inte genast, om man nu ser det som så självklart att de leder till flera jobb? Jag utgår från att det inte kan vara den s.k. sysselsättningsunionen i EU-politiken som regeringen hoppas på - de förslagen handlar ju, som Ingvar Carlsson var mycket tydlig om här alldeles nyss, om en samordnad konjunkturpolitik och mera efterfrågan. Det hjälper ju inte vare sig mot svag utvecklingskraft eller en strukturell arbetslöshet. Även om man har aldrig så mycket tilltro till en sådan samordnad europeisk konjunkturpolitik, hjälper det inte mot den strukturella arbetslösheten, som enligt regeringens proposition är 10 % i Sverige - 10 %! Om socialdemokraterna har några andra recept i någon byrålåda, tycker jag alltså att det vore naturligt att de tog fram dem. Om konjunkturen svänger mer än vad regeringen tror, blir bristen på säkerhetsmarginaler i budgetpolitiken väldigt uppenbar. Vi har tagit upp detta i Folkpartiets motioner. Det beskrivs också i några av reservationerna. Jag skulle vilja fråga Arne Kjörnsberg även där om han, och för all del även Göran Persson, tycker att det är angeläget att minska budgetens konjunkturkänslighet. Vad tänker man i så fall göra? Låt mig till slut, herr talman, göra något som jag ytterst sällan gör, nämligen att citera Birger Schlaug. Han har sagt så här: Vi - det är då Miljöpartiet - har ställt upp på tillväxtpropositionen för vi har stuvat om den så att den inte heter tillväxt och inte leder till tillväxt. Det är faktiskt en sanning med mycket stort S. Folkpartiet har däremot en mycket bra politik för en mera positiv dynamisk utveckling. Därmed kan vi också knäcka massarbetslöshet och skapa en stabil bas för välfärden. Det rör ett antal områden. Det rör skattepolitik. I dag får två tredjedelar av alla människor i Sverige sin inkomst från den offentliga sektorn. De offentliga transfereringarna är alltså större än den privata lönesumman. Det är uppenbart orimligt. Både skatter och utgifter måste minskas. Arbetsmarknden måste bli mindre stel. Vi behöver ett betydande mått av mer konkurrens. Några av dessa områden, herr talman, kommer att vidareutvecklas i senare debattinlägg. För tids vinnande yrkar jag bifall till endast ett fåtal av reservationerna. nämligen reservationerna 2, 10, 14 och 64 - den senare faktiskt i opposition mot en sällsynt dålig socialdemokratisk fördelningspolitik, nämligen slopade barntillägget i svux och svuxa.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservationerna 3, 11, 39 och 46. Den som är i skuld är icke fri. Det har vi hört ett antal gånger. Det är ett uttalande som vi vänsterpartister helhjärtat instämmer i. Det var också därför som vi ställde upp på den helt dominerande delen av det saneringsprogram som regeringen presenterade förra hösten. Inte heller en arbetslös är fri, speciellt inte om den arbetslöse har fått ersättningsnivån sänkt till 75 %. Det kommer att bli många ofria arbetslösa med den förändringen. Vi har fått höra regeringsföreträdare säga till oss vänsterpartister att vi inte höll måttet. Vi svajade, vi klarade inte av när det började bli tuffa tag. Det kan vara riktigt att gränsen gick där vi kom till frågan om att sänka ersättningsnivåerna till 75 %. Det klarade inte vi. Vi tror att det var fel att sänka nivåerna. Ingvar Carlsson sade för en stund sedan från talarstolen att Vänsterpartiet svajade i fråga om sysselsättningen på EU-nivå, programmet för sysselsättningen. Jag skall inte upprepa vad jag sade i det korta meningsutbytet med Ingvar Carlsson. Jag skall ändå försöka ytterligare förklara varför vi säger ja till gemensamma åtgärder för att få ned arbetslösheten men varför vi anser att detta är helt och hållet oförenligt med strävan till svenskt medlemskap i EMU. Man skulle kunna använda detta med ofriheten i ytterligare en sentens, nämligen: Den som vill vara med i EMU är inte fri. Den politiker som vill vara med i EMU är inte fri i den meningen att man då inte kan bedriva vissa typer av ekonomisk politik. Då är man konstitutionellt förbjuden att bedriva en aktiv s.k. keynesiansk politik för att få ned arbetslösheten. Det är själva grundpoängen i EMU. Det är fråga om en disciplinering att inte bedriva aktiv politik mot arbetslösheten. Arbetslösheten blir en restpost. Man får se vad den blir när man har uppfyllt de olika konvergenskraven. Några har också uttryckt det som så att förutsättningen för att det gemensamma valutaområdet skall fungera är att en svensk skogsarbetare är beredd att med omedelbar verkan ta jobb på en spansk vingård. Det är i och för sig ett drömsamhälle för oss alla, om vi hade uppnått den graden av rörlighet att det var lätt för en svensk skogsarbetare att flytta och ta jobb på en spansk vingård. Jag kanske i och för sig inte ser något fel i det, men verkligheten är inte sådan. Det är en oerhört lång process i så fall om vi någonsin skall komma till den situationen. Som det hela är utformat i dag är EMU-processen en katastrofal historia. Det är någonting som verkligen kan driva upp massarbetslösheten till ännu högre nivåer. Därför är vi emot inte bara EMU-processen utan också de åtgärder som man nu börjar diskutera på förslag av bl.a. riksbanksfullmäktige om att anpassa svensk lagstiftning på penningpolitikens område till ett kommande EMU Jag har en liten undran som kanske Arne Kjörnsberg eller Göran Persson kan reda ut. Det är riksbanksfullmäktige med Kjell-Olof Feldt i spetsen som kommer med det här förslaget. Såvitt jag förstår är riksbanksfullmäktige skyldiga att ha överläggningar med regeringen innan de kommer med ett sådant förslag. Man måste alltså ha diskuterat detta med regeringen. Ändå är det inte regeringen utan riksbanksfullmäktige som lägger fram förslaget. Hur kommer detta sig? Är det konspirationsteoretiskt att anta att det är en försöksballong från Kjell-Olof Feldt, som ändå är en känd förespråkare för den här typen av politik? Sedan får man se vad opinionen säger. Vidare vill jag vända mig till Roy Ottosson. Jag medger att jag är litet undrande över Miljöpartiets uppställning bakom propositionen och konvergensprogrammet. Det innebär, såvitt jag förstår, att ni i grunden måste ha accepterat själva EMU-processen. Även om ni naturligtvis framställer er själva som det mest militanta anti-EU-partiet i riksdagen, har ni i praktiken ställt upp på den svenska EMU-processen. Är det inte så? Den andra frågan till Roy Ottosson är: Vad är det ni konkret har åstadkommit för förändringar i regeringens politik? Jag menar inte de allmänna gröna uttalandena från Göran Persson, utan jag menar alltså konkret. Vad är det för förslag som ni har ändrat på i propositionen? Vi har nyligen fått en undersökning från LO över inkomsklyftorna i Sverige. Man visar i den här rapporten att realinkomsterna efter skatt ökade mellan åren 1980 och 1993 för en heltidsarbetande med i genomsnitt 11 %. Det omfattar alltså 13 år. Däremot har de 100 000 med de högsta inkomsterna ökat sin realinkomst efter skatt med 61 % under samma period. Om man sedan väljer ut de 5 000 personer som har högst inkomster - den verkliga överklassen om vi vill kalla dem för det - ser man att de har ökat sin realinkomst med 106 %. Under samma period har det samlade aktievärdet i Sverige stigit med realt 440 %. Detta är huvudförklaringen till de ökade förmögenhetsklyftorna. Jag vågar med mycket stor bestämdhet påstå att det som hände under 1994 och det som nu händer 1995-98, delvis på grund av det saneringsprogram som håller på att genomföras, inte kommer att förändra denna bild, åtminstone inte i positiv riktning. Det är ett faktum som med kraft slås fast i den här LO rapporten, att klassklyftorna i Sverige har ökat. Jag kan inte förstå varför det då inte skulle vara möjligt att sanera den offentliga ekonomin på ett rättvisare sätt, så att man åtminstone något försöker minska dessa kraftigt ökade klassklyftor. Jag skulle vilja vända mig till Lars Tobisson, som ju brukar betecknas som Moderaternas ekonomiskt sakkunnige talesperson, för att höra hans kommentar till de här siffrorna. Det här måste väl vara helt i enlighet med den moderata ekonomiska filosofin? De dynamiska krafterna späs på. Ökade inkomstklyftor ger incitament. Marginalskatterna sänktes som moderaterna ville. Man har nu visat att skattereformen ledde till att höginkomsttagarna fick sänkta skatter. Detta måste väl vara precis som Lars Tobisson ville ha det. Varför klagar han? Utvecklingen går ju i moderat riktning. Jag vågar faktiskt tro att Lars Tobisson inte begriper det här. Jag tror inte att han begriper hur marknaden fungerar. Han har inte förstått att marknaden behöver kunder. Det är en gammal och god sanning att marknaden är mera effektiv om fördelningen är jämnare. Jämlikheten är produktiv och befrämjar marknadens effektivitet. Det har Lars Tobisson och Moderaterna aldrig begripit. Det vore i för sig också mycket intressant att höra Anne Wibble analysera skattereformen så här i efterhand. Är Anne Wibble nöjd med skattereformen? Gick det bra? Eller är det kanske dags att överväga ett annat skattesystem? Till sist vill jag vända mig till Arne Kjörnsberg och Göran Persson. Jag anser att vi - ni socialdemokrater och vi vänsterpartister - har två stora motståndare. Den ena motståndaren är arbetslösheten - den är allra viktigast. Den andra motståndaren är högern. Vi vänsterpartister är mycket nöjda med de överenskommelser vi gjorde med Socialdemokraterna i höstas. Det är klart att det fanns många frågor där vi fick ge efter och backa. Men socialdemokraterna har följt de överenskommelser vi gjorde. Vi har ingenting att klaga över i det fallet. Det är inte heller så att vi väntade oss något tack. Vid förra årsskiftet skrev Olof Johansson: Vänta er inget tack! Jag frågar nu Olof Johansson: Väntar ni er något tack, när samarbetet med Socialdemokraterna förr eller senare - jag tror faktiskt att det kommer att göra det - spricker? Efter de senaste åren måste jag ändå säga att jag är ganska optimistisk. Vi vänsterpartister är visserligen inte nöjda med den här situationen, att Socialdemokraterna nu har valt att samarbeta med Centerpartiet och inte med oss. Men jag har ägnat mig åt att läsa en del gamla protokoll. Jag har läst vad Göran Persson sade våren 1994 i de ekonomiska debatterna med Anne Wibble, och jag har läst vad han sade hösten 1994. Vad som har hänt i år har vi ju sett. Av detta drar jag slutsatsen att man aldrig skall vara säker på vad som händer i framtiden. Därför vågar jag tro att det kommer att ändra sig igen. Jag vågar slå vad med Arne Kjörnsberg eller Göran Persson, vem som nu vågar anta utmaningen, att ni på er kongress i mars kommer att besluta att nivån i a-kassan skall höjas. Vågar ni ställa upp? Ni socialdemokrater måste nämligen inse att varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet kan gå till val på frågan om slopande av värnskatten, samtidigt som nivån i a-kassan tillåts ligga kvar på 75 %. Föreställ er själva den valrörelsen. Det kan inte vara rimligt. Ni vet var ni har oss. Vi sitter faktiskt kvar här i kammaren. Ni är välkomna att knacka på när ni vill. Vi anser att ni i ett antal frågor har följt en helt felaktig linje. Men, som sagt, verkligheten kan ändra sig. Ni är välkomna tillbaka. Jag tror att den majoritet av svenska folket som röstade fram en vänstermajoritet i den här kammaren fortfarande väntar sig att politiken som bedrivs i det här landet skall präglas av den vänstermajoriteten.

Herr talman! Jag är onekligen ganska överraskad av att Johan Lönnroth ger sig till att undervisa mig i hur marknaden fungerar. Jag kan konstatera att Johan Lönnroth är helt fixerad vid efterfrågesidan i ekonomin. Han talar som om inflation vore något välsignelsebringande. Jag tycker verkligen att vi med vår erfarenheter i Sverige har kommit bort från sådana funderingar. Jag vill också säga till Johan Lönnroth att Moderaterna inte stod bakom den stora skatteomläggningen. Vi var för att marginalskatterna sänktes, och det var bra att så skedde. Men problemet var att man inte gjorde något åt det hårda skattetrycket. Det fick dröja tills den borgerliga regeringen tillträdde. Vi tog under vår tid ned skattetrycket flera procentenheter. Det har nu vänts till sin motsats. Därmed ser vi också att den återhämtning som inleddes under den borgerliga regeringstiden nu är på väg att stanna av. Vi står nu med den mycket omfattande arbetslöshet som är resultatet av en lössläppt expansionspolitik på den offentliga sektorns område - en politik som Johan Lönnroth klänger sig fast vid. Jag menar att det inte är möjligt att ställa upp på sådana tankegångar som Johan Lönnroth kommer med. Jag tror att hans inlägg mest var avsett att provocera och skaffa honom litet mer tid för att utveckla en politik som är förlegad och inte kommer att hålla.
Herr talman! Ja, Lars Tobisson, det där jag sade om marknaden kanske lät litet skolmästaraktigt. Men det är ju så att jag kan luta mig mot en stark, teoretisk tradition. Jag kan börja med vår egen Knut Wicksell som mycket vältaligt utvecklade varför det är så att en väl fungerande marknadsekonomi behöver ett progressivt skattesystem som omfördelar både inkomster och förmögenhet. Är det något som en ohämmad marknadsekonomi inte klarar så är det just detta. Ni moderater har i praktisk handling tydligt visat att ni inte har förstått att företagen också behöver kunder för att fungera. De skatteförändringar som ni ägnade er åt gjorde ju att människor med höga inkomster till mycket stor del lade pengarna på hög och använde dem för spekulation. De människorna fick ökade inkomster. De som tvingades handla med pengarna fick sänkta inkomster. Angående skattereformen vill jag bara säga att om ni hade fått som ni hade velat, Lars Tobisson, hade underfinansieringen varit ännu större och marginalskattesänkningarna för höginkomsttagarna ännu större. Det hade varit rena katastrofen.
Herr talman! Det är väl känt att när vi föreslår skattesänkningar, föreslår vi också utgiftsminskningar som är större än dem som skattesänkningarna omfattar, och detta för att få en bättre struktur på svensk ekonomi. Det är inte någonting som Johan Lönnroth bara kan stå här och breda ut sig över och trolla bort.
Herr talman! Jag har sett många vackra moderata motioner med långa listor på utgiftsminskningar. Men när ni verkligen hade möjlighet att åstadkomma det här då var det precis som det står i läroböckerna: Det är lätt att sänka skatter men inte att ta ned utgifter. Det gäller t.ex. militärutgifter eller utgifter för domstolarnas verksamhet. Ni misslyckades ju kapitalt med varje konkret fråga där det gällde att ta ned utgifterna. Det var därför som underskotten växte till rekordnivåer när det var ni som var dominerande i den ekonomiska politiken. Ni har i praktisk handling visat att ni inte är kompetenta att klara av vare sig en budgetsanering eller att få en fungerande och effektiv marknadsekonomi.
Herr talman! Johan Lönnroth frågade om jag var nöjd med skattereformen. Jag vill gärna svara på den frågan. Jag är mycket nöjd med att skattereformen genomfördes. Det var väldigt bra att den blev av. Jag tror att svensk ekonomi faktiskt är i väsentligt bättre skick i dag än vad den skulle ha varit om vi fortfarande hade levt med det perversa och ruttna gamla skattesystemet. Den huvudsakliga bristen är egentligen att skattereformen kom för sent, att den kom efter avregleringen på kreditmarknaden och valutamarknaden. Detta framgår också mycket tydligt i de utvärderingsrapporter som just har publicerats. Det var själva tidpunkten för reformens genomförande som innebar en viss underfinansiering. Utan att skryta vill jag ändå påminna om att Folkpartiet föreslog en skattereform långt innan socialdemokratin blev mogen att vara med om en sådan. Det hade varit bättre om Folkpartiets tidpunkt för genomförandet av en skattereform hade kunnat verkställas. Men icke desto mindre var det bättre att den blev av än att den inte blev av. Jag är ledsen att skattereformen inte har hållits så bra som den borde ha gjort. Det är nu aktuellt med högre marginalskatter. Mina farhågor - men Johan Lönnroth kanske är nöjd med det - är att socialdemokraterna inte kommer att klara av att ta bort den s.k. Nu har man ytterligare brutit mot skattereformen genom att lägga en himla massa pengar på en helt onödig matmomssänkning. Det hade varit bra mycket bättre att i stället lägga dem på en marginalskattesänkning och en sänkning av viktiga skatter för företagandet och jobben.
Herr talman! Jag har förstått att Anne Wibble och Folkpartiet är nöjda med skattereformen. Men jag trodde ändå att man på vissa punkter speciellt när det gäller underfinansieringen och de dynamiska effekterna som inte kom - hade insett att man borde ha gjort reformen litet starkare. Det trodde jag faktiskt att Anne Wibble hade kunnat erkänna så här i efterhand. Sedan måste jag fråga Anne Wibble om det här med svux och svuxa. Vi i Vänsterpartiet tycker i och för sig att det är positivt att man har reagerat. Jag hörde Anne Wibble yrka bifall till den reservationen, och där är vi inne på samma linje. Ledande folkpartister går nu ut och talar om handikappreformen och avvisar de besparingar som är på gång där.

Herr talman! Johan Lönnroth är en utomordentlig uttolkare av begreppet de små stegens tyranni. Bengt Westerberg använde detta uttryck här i kammaren och vid många andra tillfällen under 80-talet. De små stegens tyranni innebär att man motiverar varje nytt förslag med att det inte gör så mycket och att det t.o.m. kanske är ganska bra. Men summan av alla de olika stegen blir att det inte lönar sig för människor att sätta i gång verksamheter, samtidigt som 500 000 600 000 människor förblir utan jobb. Detta är slutresultatet. Därför, Johan Lönnroth, kommer vi i Folkpartiet envist att hävda att det skall löna sig att arbeta, utbilda sig och spara. Man skall ha åtminstone hälften kvar av en inkomstökning. Det finns som Johan Lönnroth nämnde en fördelningspolitisk reservation om barntillägget i svux och svuxa. Jag vill då ta upp det som Johan Lönnroth talade om inledningsvis, nämligen den rapport från LO om fördelningsutfallet under 80-talet. Det är mycket extremt att åberopa den rapporten, därför att en stor del av det skadliga under 80-talet var kasinoekonomin och de stora prisökningarna. Det var dessa som skapade den fördelningspolitiska orättvisa som 80-talet ledde till, frånsett att de bäddade för arbetslöshetens stålbad. Det var prisökningarna som var orsaken, Johan Lönnroth, de som Johan Lönnroth nu vill återinföra och på något sätt göra positiva. Det var prisökningarna som skapade en mycket stor del av den fördelningspolitiska orättvisa som 80-talets kasinoekonomi innebar.
Herr talman! Jag vill börja med att påpeka att denna LO-rapport omfattar tiden ända fram till 1993. Den inkluderar de två år, nämligen 1992 och 1993, som var de allra mest dramatiskt olyckliga i det avseendet att klassklyftorna ökade. Det var alltså under den tid då Anne Wibble var finansminister. Man kan delvis säga att det förelåg ett antal olyckliga omständigheter. Men det var också medvetet fattade politiska beslut som bidrog till de ökade klassklyftorna, t.ex. knytningen av kronan till ecun - som skedde i och för sig redan under regeringen innan - de förändringar av skattesystemet - bl.a. skattesänkningar - som genomfördes när Anne Wibble var finansminister. Jag beklagar detta. Det fanns en gång en mera vänsterinriktad liberalism i det här landet som stod för jämlikhet och inkomstutjämning. Men tyvärr har man fått uppleva att det är Folkpartiet som tar de små stegen in i högerlägret. Fortsätter ni den vandringen är jag rädd att det inte kommer att finns mycket kvar av berättigandet för ett separat folkparti i Sverige.

Herr talman! Sverige har under mer än 25 år haft en alldeles för svag ekonomisk tillväxt. Här har vi roten till dagens arbetslöshet och till våra ekonomiska problem över huvud taget. Ett betydande bekymmer är då att regeringen av tillväxtpropositionen att döma saknar strategi och ideologi för att långsiktigt lyfta den svenska tillväxten. Saken förvärras också av att en populistisk politik under åren i opposition och ännu i denna dag verkar bakbinda regeringen i hanteringen av tillväxtfrågorna. Återställarna med Vänsterpartiet efter valet 1994 var förödande. De gav helt fel signaler till landets småföretagare. De legitimerade Västerpartiet som det parti som egentligen bedriver den sanna och rätta politiken. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Detta är något av den brokiga politiska bakgrund som man skall hålla i minnet, när vi nu skall ta ställning till regeringens tillväxtproposition. Vi kristdemokrater är övertygade om att tillväxten kan bli bättre än den som redovisas i propositionen. Med en politik som verkligen tar till vara dynamiken och kraften hos de svenska företagarna borde arbetslösheten inom fem år kunna nedbringas åtminstone till ca 5 %. Då bör vi också långsiktigt kunna säkra ett hållbart socialt trygghetssystem, samtidigt som ökade miljöhänsyn och avgörande steg mot en kretsloppsanpassning skall ha tagits. Men om de nya jobben skall kunna skapas i den privata sektorn måste vi med gemensamma krafter se till att få ett bättre och varmare klimat för små och nyföretagande. Herr talman! Det var verkligen, som flera talare har påpekat, stora förhoppningar som knöts till tillväxtpropositionen. Men med förhoppningarna om skarpa och nydanande regeringsförslag har det gått ungefär som för den lille mannen i sagan, han som gick med det stora fina tygstycket till skräddaren. Det bidde ingen kostym. Det bidde efter många försök en tumme. Denna tumme i Sveriges tillväxtsaga är ett tillfälligt riskkapitalavdrag. Vi har ingenting emot detta, men det räcker inte, och det ger inte heller den långsiktiga trygghet och stabilitet i spelreglerna som i dag skulle ha behövts. Därmed, herr talman, har ytterligare ett tillfälle att få till en beslutsam och kraftfull satsning på ökad tillväxt och sysselsättning förfelats. Det är ju faktiskt nu, när tillväxten nästa år kommer att halveras, som denna långsiktiga och beslutsamma tillväxtpolitik verkligen skulle behövas. Problemet med tillväxtpropositionen är alltså att de distinkta och skarpa förslagen fortfarande lyser med sin frånvaro. Själva propositionen är ganska imponerande och tjock, men när man kommer till hemställansdelen blir den raskt betydligt magrare. Av de sammanlagt tio konkreta hemställanspunkterna är det ytterst få som handlar om tillväxt, i alla fall i Sverige. Två av punkterna handlar om förändringar av fordonsskatten; knappast särskilt tillväxtfrämjande. En punkt handlar om att Kommunikationsforskningsberedningen skall få rätt att disponera 60 miljoner kronor ur Energiteknikfonden för demonstrationsprojekt; visserligen en Gudi behaglig gärning, men den har inte särskilt mycket med tillväxt att göra. Det finns en punkt som handlar om åtgärder för förbättring av inomhusmiljön; en nog så viktig fråga, men inte löser den Sveriges tillväxtproblem - möjligtvis kan krukväxterna inomhus få ökad tillväxt av detta. Vi har en punkt som handlar om åtgärder för energieffektiviseringar borta i Baltikum och Östeuropa; det är inte heller fel, men det är mycket som kanske också skulle behöva åtgärdas hos oss. Slutligen har vi tre skarpa förslag om skärpningar av det s.k. arbetsvillkoret. De har nu visserligen i allt väsentligt omarbetats av arbetsmarknadsutskottet, men de är ändå de verkligt skarpa förslagen. Ja, herr talman, så ser det ut. Nog verkar detta också som en tumme, en ganska liten tumme om jag får säga min mening. I övrigt innehåller propositionen en begäran om att riksdagen skall godkänna de s.k. riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Dessa består också till allra största delen av goda föresatser, men det saknas skarpa beslutsförslag. De tänkbara distinkta åtgärderna har i betydande utsträckning lagts i olika långbänkar, inbäddade i en mycket ymnig flora av utredningar. Och där skapar de tveklöst en viss sysselsättning. Grundproblemet är, som jag har sagt i tidigare debatter i detta ämne, att regeringens ideologiska kompass fortfarande alltför mycket fortsätter att peka på gamla lösningar, utformade för gårdagens problem. Detta är begripligt, eftersom mycket av den egna rörelsen och det egna folket i så hög grad vilseleddes under den förra mandatperioden av en populistisk oppositionspolitik. Så var det faktiskt. Och som man bäddar får man nu ligga. Då, i opposition, dömde man regelmässigt ut de tillväxtfrämjande förslagen och besluten. Vi i den förra regeringen fick förlita oss på Ny demokrati och Bert Karlsson när saneringen av statens finanser inleddes. De tillväxtfrämjande åtgärder vi genomförde återställde regeringen tillsammans med Gudrun Schyman efter valet. Resultatet av detta är dels den anemiska brist på konkreta beslut som propositionen uppvisar, dels att regeringen nu tvingas gå en massa krångliga omvägar över utredningar och långbänkar innan det tydligen kan bli tal om skarpt läge. Herr talman! Det är bra att regeringen med sådan kraft och schvung sanerar statens finanser. Men också tillväxtpolitiken måste ju upp ur långbänkarna och utredningsraseriet och ersättas av handling. När konjunkturen nu av allt att döma börjar vika, då utreder regeringen. Nu, i dag, borde de konkreta förslagen ha legat på riksdagens bord för att kunna få effekt 1996 och 1997, när konjunkturen börjar vika. De traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har inte heller lösningen på den här problematiken. RAS-reformen t.ex. hade verkligen behövt utredas grundligt. Men den genomfördes med en enorm fermitet och handlingskraft. Inte blev det några 110 000 nya jobb. Men det bidde en tumme, ytterligare en tumme, denna gång utan utredning. Dagens höga tillväxt är tyvärr varken bestående eller orsakad av en större och mer produktiv företagssektor än tidigare. Siffrorna visar nu på en vikande tillväxtutveckling i Sverige de kommande åren. Efter en kort tillväxtpuckel sjunker Sverige igen tillbaka till OECD-ländernas absoluta bottenliga. Där hör Sverige inte hemma. Det finns ingen naturlag som säger att vi skall ligga i denna bottenliga. Sveriges grundläggande ekonomiska problem väntas alltså bestå, samtidigt som våra grannländer och handelspartners kommer att få en högre tillväxttakt. Därför måste tillväxtpolitiken byta innehåll. Från att ha varit traditionellt konjunkturorienterad måste den nu bli strukturell. De kortsiktiga stabiliseringspolitiska åtgärderna måste ge plats för en politik som med djupverkande och långsiktiga insatser främjar de reella förutsättningarna för tillväxt. Men arbetet med att främja strukturell tillväxt måste också kopplas till åtgärder för att höja tillväxtens kvalitativa innehåll. Vi kan inte i all evighet förlita oss på att upprepade förlängningar av produktlivscykeln för varor från våra traditionella basnäringar för alltid skall utgöra grunden för vår välfärd. Nya och befintliga företag i framtidsbranscherna måste växa i antal och på så sätt återvinna Sveriges plats bland de nationer som kan garantera både sina unga och sina gamla medborgare en trygg välfärd. Dessutom måste tillväxtens negativa effekter på miljö och människors hälsa och välbefinnande minimeras. Den tillväxt som Sverige behöver för att också klara jobben åstadkoms helt enkelt inte med de förslag vi i dag har att ta ställning till. Det är för tunt, Göran Persson. Personligen tror jag faktiskt att Göran Persson kan bättre, men han får antagligen inte. Hoppas att det blir bättre med tiden. Herr talman! Vad Sverige behöver nu är nya företag och nya företagare. För att åstadkomma detta behövs det, som jag har sagt, ett bra företagsklimat. Under de närmaste tre åren behövs en veritabel explosion av nya företag i Sverige. För detta behövs ett helt batteri av åtgärder i en miljö av stabila spelregler utan risk för ständiga, lömska återställare. Jag är rädd att detta faktiskt kräver ideologiskt nytänkande, politisk förnyelse och djärvhet från regeringens sida.Herr talman! Tjänstesektorn borde stå mer i fokus i den här debatten. Den offentliga och privata tjänstesektorn sysselsatte 1993 tillsammans 70 % av arbetskraften och 68 % av produktionen. Industrin stod däremot bara för 26 % av sysselsättningen och för 30 % av produktionen. Industrins siffra är anmärkningsvärt låg i jämförelse med andra utvecklade länders, och detta är naturligtvis inte bra. I själva verket är den svenska tillverkningsindustrin samtidigt motorn i den tjänsteintensiva industrisektorn. Regeringen gör inte mycket åt detta utan väljer nu uppenbarligen av taktiska skäl att sänka matmomsen, vilket ju är en utpräglad konsumtionsskatt, framför att sänka skattekilarna för produktion och nya jobb i exempelvis den sysselsättningsintensiva tjänstesektorn. Detta är en felbedömning som kommer att hålla onödigt många människor kvar i arbetslöshet. Herr talman! En väl fungerande marknadsekonomi förutsätter också ett samhälle med en grundläggande etisk samsyn. Hederlighet och personligt ansvarstagande är viktiga fundament som underlättar ekonomins funktionssätt genom att de håller transaktionskostnaderna på en rimlig nivå och leder till effektivitet i ekonomin. Den viktigaste långsiktiga uppgiften för ekonomisk politik är därför att skapa goda institutioner, goda normer, vanor och regler med fasta ramar samt långsiktiga spelregler. Vi kristdemokrater har i vår motion i inte mindre än 42 konkreta förslag fört fram vårt alternativ till regeringens proposition. Senare i dag kommer Dan Göran Hägglund att närmare presentera de olika förslagen. Herr talman! Vi kristdemokrater är alltid beredda att i konstruktiv dialog med regeringen se vad vi gemensamt kan göra för att öka tillväxt och sysselsättning i vårt land. Vi står givetvis bakom alla våra reservationer i dagens betänkande. Men för att vinna tid yrkar jag endast bifall till reservationerna 2, 10, 16

Herr talman! Bakom betänkandet En politik för arbete, trygghet och utveckling står inte bara Socialdemokraterna utan också Centerpartiet och Miljöpartiet. Jag är glad för det. Överenskommelsen om detta är vad Per-Ola Eriksson och jag själv vid flera tidigare tillfällen har kallat för en handslagsöverenskommelse. Jag är glad också för det. En handslagsöverenskommelse står man nämligen upp för. Vad vårt land behöver är en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. Vi behöver den för att kunna återupprätta den svenska modellen i ordets bästa bemärkelse. Med detta menar jag att endast en tillräcklig tillväxt kan skapa de resurser som behövs för att hushållen skall få ökad köpkraft. Tillväxt behövs för att vi skall kunna bevara och utveckla de allmänna försäkringssystemen. Tillväxt behövs för att den offentliga sektorn skall klara att ge medborgarna den vård, omsorg och utbildning som de vill ha. Tillväxt behövs för att vi skall få den ökade sysselsättning som är avgörande för våra möjligheter att främja jämställdhet och för att vi kraftfullt skall kunna motverka växande ekonomiska och sociala klyftor. Jag är övertygad om att med trygga, kunniga, jämlika och jämställda medborgare kan och kommer Sverige att utvecklas. Därigenom kommer vi att få en effektivare produktion och fler människor i arbete. Vi märkte under åren 1991-1993 vad det innebär att inte ha tillväxt. Det var det konstiga ordet minustillväxt med fem procent under dessa år. Det motsvarar 75 miljarder kronor eller ungefär lika mycket som fem barnbidragssystem. Nu har det vänt. Enligt Statistiska Centralbyråns senaste uppgifter som presenterades förra veckan ökade bruttonationalprodukten under tredje kvartalet med 4,4 % jämfört med motsvarande tid förra året. Det är den högsta tillväxten på elva år. Men Mats Odell, som vet allt, talar om att tillväxten nu går ned. Men tillväxt är något mer. Det är inte bara procent. Tillväxt i en vidare bemärkelse är att Sverige utvecklas och att människor i vårt land växer. Jag tror att det är förborgat i den mänskliga naturen att vi i vår dagliga gärning, oavsett vad vi sysslar med, vill förkovra oss och förbättra det vi gör. Det gör vi genom att arbeta litet klokare, litet effektivare och litet enklare. Om vi gör det, blir det tillväxt. Då blir tillväxt något mer, något mycket väsentligare och mycket mer spännande än bara procent hit och dit. Det betyder att när medborgarna växer, då växer Sverige. Herr talman! Det går faktiskt bra för Sverige nu, oavsett vad herr Tobisson, fru Wibble och herr Odell säger. Budgetunderskottet, det som fyrfaldigades under åren 1992-1994, minskar nu kraftigt. Det beräknas i år bli ca 125 miljarder kronor. Det betyder att när en krona skall betalas ut, har finansministern 80 öre, 20 öre får han låna. För att ha något att jämföra med, så var situationen för 16 månader sedan att när dåvarande finansministern skulle betala ut en krona hade hon bara 60 Med detta vill jag visa att det dels går åt rätt håll, dels att vi faktiskt fortfarande lånar till välfärden och alla andra statsutgifter. Nu minskar upplåningsbehovet. I Riksgäldskontorets senaste prognos räknar man med att vi nästa år, 1996, behöver låna 60-70 miljarder. Vi skall fortfarande låna så mycket pengar. Men det är i stort sett en halvering av lånet för innevarande år. Det är ungefär en tredjedel jämfört med 1994 och en fjärdedel av upplåningen 1993. Det går alltså åt rätt håll, och i vissa delar går det väldigt fort. Men fortfarande lånar vi. Bytesbalansen förstärks nu kraftigt. Efter att under åren 1992-1993 ha visat ett underskott på drygt 80 miljarder kronor får vi under de två åren 1995 och 1996 ett överskott på 100 miljarder kronor. Det är glädjande. Investeringarna ökar. Efter en närmast katastrofal nedgång 1990-1993 ökar nu näringslivets investeringar. Den förhoppning jag har är att sjunkande räntor, minskat antal tomma lägenheter och riksdagens beslut om riktat stöd till bl.a. ombyggnad och allergisanering skall leda till att vi får den uppgång i byggandet som vi så väl behöver, till båtnad för både ekonomin och sysselsättningen. Några ord om inflationen: Så sent som i förra veckan kom SCB:s rapport som visade att inflationen på årsbasis är 2,7 %. Priserna låg stilla i november. Vi bör nu, om inget alldeles speciellt händer i den internationella ekonomin, kunna se fram emot en etablerad låg inflation. Detta var också budskapet i Riksbankens inflationsrapport för några veckor sedan. Internationella valutafonden, EU-kommissionen och OECD har alla en positiv syn på den av dem noterade omsvängningen som har skett i den svenska ekonomin. Kronan: Några dagar före valet 1994 var det som brukar kallas ecu-index 126,35. Nu är den nere och pendlar vid omkring 116-117. Jag tycker i och för sig att vi bör ned en bit till. Men detta visar att förtroendet för den förda politiken ökar. På den här punkten tycker jag att det är viktigt att stryka under vad den politiska stabiliteten betyder för de internationella marknadernas förtroende. De båda folkrörelsepartierna Centern och Socialdemokraterna har visat att nationens bästa kommer i första hand, och att Miljöpartiet nu ställer upp tycker jag självklart är bra. 8:24 kr. Denna nedgång betyder, om den blir bestående, att räntan på statens skuld sjunker med ungefär 25-30 miljarder kronor per år. När finansministern skall börja göra budgeten behöver han "bara" ta upp minus 100 miljarder kronor i stället för 125-130 miljarder kronor i räntekostnader för statens skuld om detta ränteläge består. Och för landets hushåll betyder det ungefär lika mycket. Om vi kan behålla det här ränteläget betyder det för ett hushåll som har ett rörligt lån till ett egnahem på 500 000 kr att räntekostnaden sjunker med ungefär 1 000 kr i månaden. För de allra flesta betyder sänkta räntor långt mer än den höjda fastighetsskatten, som är så uppmärksammad i debatten. Utvecklingen av statsfinanserna är nu under kontroll. Underskotten minskar snabbt. Vi räknar med att de offentliga finanserna skall vara i balans 1998. Statsskuldens andel av bruttonationalprodukten räknar vi med skall stabiliseras redan i år och därefter börja gå ned. Allt detta är bra, men det får inte innebära att vi tror att faran är över. Nu gäller det att fortsätta. När nästa lågkonjunktur kommer - och den kommer, men inte så fort som Mats Odell tror - skall vi ha en så stark ekonomi att vi kan stoppa en ny våg av arbetslöshet och klara de andra ekonomiska påfrestningarna som kommer vid en nedgång. Därför är vi fast beslutna att fullfölja den budgetsanering som vi har påbörjat. Nu är det dags för steg nummer två i regeringens dagordning för att främja tillväxt och sysselsättning. Nu gäller det att behålla den goda ekonomiska grund som lagts för tillväxt. Det gäller att ge goda förutsättningar för näringslivet och att ge medborgarna möjligheter att stärka sina kunskaper och sin kompetens. Det innebär att man måste spela över hela fältet. Det gäller att få ordning och att hålla ordning på finanserna. Det har jag visat att vi är på god väg att göra. Det gäller utbildnings och forskningspolitik. Vi är bäst i världen när det gäller förskolan. Vi står oss väl när det gäller grund och gymnasieskolan. Vi har bra vuxenutbildning. Men vi har för få som går vidare till kvalificerad yrkesutbildning och högskoleutbildning. Därför inriktas regeringens politik på en utbyggnad av den högre utbildningen och vuxenutbildningen, särskilt när det gäller naturvetenskapliga och tekniska områden. Det handlar om näringspolitiken. En framgångsrik näringspolitik kräver stabilitet och långsiktighet. Men när moderaterna framställer det som en självklarhet att man skall införa regler och bestämmelser som rakt av gynnar en sida, arbetsgivarsidan, har de fel. Mitt skäl är helt enkelt att jag tror på balans. Jag är övertygad om att det bara är trygga människor som vågar ta steget ut i det mer eller mindre okända eller osäkra. Det är till fördel för landet och det är till fördel för näringslivet om människor vågar ta det där steget. Men då måste de känna trygghet. Det gäller miljöpolitiken. Hänsyn till natur och miljö skall inte bara ses som ett hinder, vilket väldigt många gör. Jag är övertygad om att här också finns möjligheter. Vi i Sverige bör satsa helhjärtat på miljörelaterade varor, tjänster och produktionsmetoder. Där tror jag att nästa stora språng finns för Sverige och svensk industri. Vårt stora och allt överskuggande problem är den fortsatt höga arbetslösheten. När Anna-Greta Leijon var arbetsmarknadsminister varnade hon för, som hon sade, att släppa upp arbetslösheten. Industriförbundets chefsekonom sade för några månader sedan att skillnaden mellan Norge och Sverige var att Sverige - det är hans ord, inte mina - släppte upp arbetslösheten åren 1992, 1993, 1994. Nu är vi där. Ingen i den här kammaren har egna minnen från förra gången vi var i samma utsatta läge. Inget annat europeiskt land har klarat att gå från massarbetslöshet till full sysselsättning. Men vi socialdemokrater har satt oss före att tillsammans med svenska folket och alla goda krafter som vill ställa upp klara detta. Det är inte lätt det här. Därför är vi beredda att pröva både gamla och nya metoder. En sak måste dock stå fullständigt klart. De åtgärder vi vidtar måste ha en rättviseprägel. Herr talman! När man läser Moderaternas stora motion står det fullständigt klart vilka ambitioner man har. De skall nu göra det de inte hann eller inte vågade göra i regeringsställning. Nu kommer "Ny start för Moderaterna har inte lärt någonting. De vill gå vidare med det systemskifte de påbörjade, men de vill gå längre. Det man föreslår kommer, om det genomförs, att ge oss ett helt nytt Sverige, ett helt nytt samhälle. Det blir ett samhälle som är hårdare och kallare för alla, men särskilt för de mest utsatta. När Lars Tobisson säger att Moderaterna inte kan tolerera en arbetslöshet på nuvarande nivå vill jag bara erinra herr Tobisson om att det var under er regeringstid som arbetslösheten tredubblades. Moderaternas recept är avreglerad arbetsrätt. Det de i klartext menar är att man skall försämra för arbetstagarna och ge fritt fram för arbetsgivarna. Vi tror inte på den modellen. Folkpartiet börjar sin partimotion på samma sätt som fru Wibble började sitt anförande: "Det sägs ibland att svensk politik av i dag är visionslös. Men det gäller inte oss." Så säger Folkpartiet. Problemet är bara att Folkpartiet vill vara både och. Folkpartiet vill vara ett socialliberalt parti, men man vill också vara ett parti som samarbetar med eller snarare är stödtrupp åt Moderaterna. Tyvärr, fru Wibble, spåren förskräcker. Jag säger bara "Ny start för Sverige" - 52 000-53 000 konkurser, skattesänkningar för redan rika, 500 000 förlorade jobb, 500 % ränta, statsfinanser som kraschade i ett träsk efter er färd på Enda vägen. Jag är skyldig fru Wibble svar på några frågor. I propositionen väcker man inga konkreta förslag om förändringar i riksbankslagen. Men regeringen förklarar att man systematiskt kommer att arbeta igenom detta. Det finns förändringar som måhända är motiverade med tanke på de många nya förutsättningarna för penning och valutapolitik. Vi har därmed en hanteringsordning som majoriteten i finansutskottet tycker är bra, och vi kommer efter hand att hantera den här frågan. Det andra jag vill säga kommer faktiskt från djupet av mitt hjärta och med stor upprördhet. Jag blir upprörd när fru Wibble försöker framställa det som om det är socialdemokraterna som i någon slags mening är skyldiga till det våld och den nynazism som finns i det svenska samhället. Jag hoppas att jag missförstod fru Wibble. Om det är så har fru Wibble möjlighet att tala om det eller att eventuellt backa från sitt påstående. Det låter så vackert, Mats Odell, när kristdemokraterna talar. Men var är handlingen? Lägger ni er inte när det kommer till kritan platt för Moderaterna? Hur skall ni göra? Är det motionens och reservationens politik som gäller, eller är det er galjonsfigur och röstmagnet Jerzy Einhorns förslag som vi skall ta fasta på? Mats Odell kan säkert ge besked till kammarens ledamöter. Sedan tycker jag faktiskt, Johan Lönnroth, att Vänsterpartiet har återfallit till de gamla synderna. Förra hösten och långt in på våren var ni beredda att ta ansvar även för svåra och obekväma beslut, men den tiden tycks nu vara förbi - i varje fall för tillfället. Men, Johan Lönnroth, har ni inte fått tack förut så har ni här tacket för att ni ställde upp. Tacket skulle ha varit större om ni hade kunnat fortsätta. Visst säger ni att budgeten måste saneras, men tyvärr är det bara ord. Ni kommer med ett trettiotal reformförslag utan att tala om hur de skall betalas. Hur går det med räntorna med en sådan slapp budgetpolitik, Johan Lönnroth? Orken och modet att fatta de nödvändiga besluten är borta. Men om ni ändrar er, Johan Lönnroth, är ni välkomna. Vi samtalar med alla i denna riksdag. Låt mig ställa upp bakom ett påstående som Johan Lönnroth gjorde. Vi har två motståndare, och de är säkert gemensamma: 1. arbetslösheten, 2. högern. Herr talman! Till slut vill jag yrka bifall till finansutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Sedan vill jag kort sammanfatta. Sverige har nu chansen. Vi är fast beslutna att ta den. Vi tycker det ligger ett mycket stort värde i den politiska stabilitet som nu finns. Bakom det här förslaget står en stor majoritet i Sveriges riksdag. Vi behöver tillväxt - för jobben, för ekonomin, för jämställdheten, för jämlikheten, för miljön, för välfärden och för framtidstrons skull. Vår vision i arbetet med det här kan sammanfattas i tre ord: arbete, välfärd och rättvisa. Tage Erlander sade vid ett tillfälle att vad historien lär oss är att människan gång på gång ställs inför beslut som är avgörande för framtiden. Herr talman! Vi i Sverige står nu inför sådana beslut.
Herr talman! Arne Kjörnsberg började med att framhålla att Miljöpartiet står bakom betänkandet. Ett tillväxtfientligt parti är väl förmodligen nöjt med att tillväxten nu skall avta ända fram till år 2000, men kan Arne Kjörnsberg vara nöjd med det? Kan han vara nöjd med att strukturarbetslösheten förutsätts bestå och ligga på 10 % vid sekelskiftet? Det är ju långt över vad ni utlovade inför valet, nämligen att komma under 5 %. Det går bra för Sverige, säger Arne Kjörnsberg. Arne Kjörnsberg var ju med när vi reste med finansutskottet till Nya Zeeland. Det är också ett land som har gått in i väggen som välfärdsnation, med stor arbetslöshet och sviktande levnadsstandard. Där genomförde man under socialdemokratisk ledning strukturreformer, avreglerade och sänkte skatter. Det har följts upp av den nuvarande regeringen, som har reformerat arbetsrätten. Vi kunde konstatera att produktionen där växer med rekordfart. Man får låg inflation, och man får minskande arbetslöshet. Häromdagen läste jag i tidningen att man nu genomför en skattereform som sänker skatten för lågavlönade. Detta har man fått utrymme för. Tog inte Arne Kjörnsberg intryck av detta, eller av det förhållandet att man har reformerat riksbankens ställning och givit den en klar möjlighet att arbeta för låg inflation? Nu har vi i Sverige samma förslag liggande i finansutskottet. Dessa avstyrker Arne Kjörnsberg. Varför gör ni det? Ett enigt fullmäktige i Riksbanken har begärt just det slag av åtgärder som togs upp i bl.a. moderata motioner i början av året. Förstår ni inte att ni genom det uppträdandet riskerar att skicka en helt felaktig signal, nämligen att ni faktiskt inte vill ha en förändring av Riksbankens ställning som garanterar den låga inflation som kan ge oss tillväxt och flera jobb i framtiden?
Herr talman! Nu vill jag en gång för alla säga ifrån om att Lars Tobisson, Mats Odell och, tror jag, även fru Wibble säger att regeringen räknar med att arbetslösheten skall vara 10 % vid sekelskiftet, precis som om det är våra planer. Så är det självklart inte! Vi har räknat fram detta utifrån nuvarande förutsättningar, men denna regering har inte för avsikt att avgå! Jag är säker på att Centerpartiet och Miljöpartiet är beredda att ställa upp och arbeta med oss med denna fantastiskt svåra fråga, denna massarbetslöshet som faktiskt ni har ställt till med. Den här regeringen kommer inte att abdikera under sin ämbetsperiod som den förra gjorde. Det är riktigt att jag var med i Nya Zeeland. Där stod privatskolorna som spön i backen. Samtidigt har 1 021 % de senaste fem åren. Det är en annan bild av samma verklighet som den Lars Tobisson såg. Han såg direktionsrummen på Riksbanken - jag såg även det andra; jag såg båda sakerna. Sedan, Lars Tobisson, är den svenska Riksbankens ställning mycket oberoende. Lars Tobisson åker världen runt och försöker avläsa inflationen beroende på hur oberoende ställning riksbanken har. Vi var också i Singapore, där riksbanksfullmäktiges ordförande var finansminister och de övriga i riksbanksfullmäktige utsågs av regeringen. Bilden är alltså inte så enkel, herr Tobisson.
Herr talman! Det är faktiskt så att den här regeringen skall abdikera under sin mandatperiod. Vi har alla fått höra att det kommer att bytas statsminister, och detta förutsätter att regeringen avgår. Låt oss hoppas att det blir en bättre regering efter detta. Låt oss hoppas att vi får en regeringsförklaring som innehåller åtgärder mot den arbetslöshet på 10 % vid sekelskiftet som förutses. Den nuvarande tillväxtpropositionen och det betänkande som Arne Kjörnsberg skrivit under innehåller inte ett skvatt när det gäller att göra någonting åt denna. Det är det som är det grundläggande problemet. Det var i det sammanhanget jag tog upp Nya Zeeland, där man verkligen har kommit till rätta med motsvarande problem. Och vad beträffar att Arne Kjörnsberg såg privatskolor som stod som spön i backen så är väl det bra! Det är jättebra om det finns flera skolor att välja mellan. Att det fanns ett bra och fungerande skolsystem kunde vi konstatera, men såg Arne Kjörnsberg verkligen den där matutdelningen i Frälsningsarméns regi? När skulle det ha skett? Det såg inte jag. Men jag kan tänka mig att det förekommer; det kan möjligen vara ytterligare ett utslag av det slags medmänsklighet som ingalunda behöver vara förträngd bara för att man avreglerar och ser till att människor får större frihet att tillgodose sin arbetslust och sin initiativkraft. Sedan säger Arne Kjörnsberg att man inte behöver göra Riksbanken mer självständig och hänvisar till att vi har varit i Singapore där de har en ordning där finansministern svarar för det här. Hämtar Arne Kjörnsberg sina ideal från en om inte diktatur så åtminstone halvdiktatur som Singapore?
Herr talman! Jag förstod inte varför den församlade borgerligheten där borta i kammaren och även min partivän Sören Lekberg skrattade när jag talade om att den här regeringen inte har för avsikt att avgå. Nu, efter herr Tobissons lektion, har jag förstått att det berodde på det formella som måste ske när vårt parti byter partiledare. Låt mig erkänna, herr Tobisson: Jag hade fel på den punkten - formellt. Jag tar inte Singapore som exempel. Det var bara ett exempel på hur Lars Tobisson färdas världen runt och pekar på att Riksbankens oberoende är en förutsättning för låg inflation. Det är inte riktigt, och det var det jag tog Singapore som exempel på. Om inte herr Tobisson i Nya Zeeland såg Frälsningsarméns utdelning av matpaket kanske det beror på att herr Tobisson och jag rör oss i skilda kretsar.
Herr talman! Jag konstaterar först att jag inte fick något svar från Arne Kjörnsberg på frågan om det är ett mål för Riksbanken att värna penningvärdet i riksbankslagen. Jag hade inte väntat mig det heller, men tänk en gång till. Frågan kan besvaras med ja eller nej. Klarar Arne Kjörnsberg att svara ja ungefär som finansministern skulle det förenkla debattläget. Sedan klagade herr Kjörnsberg över att Folkpartiet bara vill både-och. Det är en väldigt vänlig beskrivning som jag tar som ett beröm. Vi är stolta över vår liberala ideologi och anser att det är viktigt med både frihet och rättvisa - med både företag och dagis. Det är en alltför enkel bild av verkligheten som herr Kjörnsberg håller på med om han tror att man kan klara sig med ett av dessa båda ting. Det är ju i kombinationen frihet och rättvisa - företag och dagis/marknadsekonomi och social välfärd - som Folkpartiet och styrkan i de liberala idéerna visar sig. Jag förstår att Arne Kjörnsberg inte vill tala om ideologi. Socialdemokrater brukar inte vara särskilt stolta över den socialistiska ideologin. Det kan jag gott förstå. Men man skall inte döma alla efter sig själv. Herr Kjörnsberg frågade om jag anklagar Socialdemokraterna för att ha medverkat till social oro och t.o.m. till tendenser till nynazism. Ja, jag anser att Socialdemokraternas opportunistiska inställning till ekonomisk-politiska förslag under förra mandatperioden och de löften som utställdes men som man inte har kunnat infria - vilket man måste ha vetat - har medverkat till att en känsla av främlingskap mellan medborgare och politiker skapats. Detta befäster tendenser som finns i olika sammanhang, nämligen tendenserna till främlingsfiendskap, social oro och svåra problem. Där har Socialdemokraterna ett betydande ansvar.
Herr talman! Det är nästan så att jag saknar ord. Jag tillhör den partistyrelse som den 19 augusti 1994 antog ett valmanifest där en lång rad nedskärningar presenterades. Vi socialdemokrater gjorde detta före valet. Min partiordförande intervjuades av TV. Jag tror att det var här utanför. Min partiordförande sade: Jag kan inte ens lova att vi inte kommer att sänka barnbidragen. Trots det säger fru Wibble att vi inte innan sagt vad vi skall göra efteråt. För mig var det emellertid ingen överraskning, eftersom fru Wibble har sagt det till mig tidigare. Hon har använt mycket starka ord om mina påståenden om vad vi sade före valet. Arbetslösheten är vårt stora problem ekonomiskt och socialt, men den tredubblades under fru Wibbles tid som finansminister. Glöm inte det! När fru Wibble var finansminister uttalade hon sig alltid fantastiskt optimistiskt. Men nu, när hon är i opposition, är hon väldigt pessimistisk. Fru Wibble slår, men fru Wibble träffar nästan aldrig rätt!
Herr talman! När jag sagt att Socialdemokraterna avgett opportunistiska förslag och ställt ut vallöften som inte kunnat infrias har jag gjort det, därför att jag trott på den nuvarande statsministerns ord. Om Arne Kjörnsberg studerar hans anförande i den avslutande partiledardebatten före valet finner han att där fanns långa inlägg om vikten av kommunal välfärd, landstingskommunal vård o.d. Det angavs mycket tydligt att med en socialdemokratisk regering skulle det minsann inte ha blivit samma ekonomiska svårigheter för vård och omsorg som under den borgerliga regeringen. Det om något var väl ett vallöfte? Arbetslösheten har beskrivits av herr Kjörnsberg själv i motioner här i riksdagen. Den skulle komma ner under 5 % redan under år 1995. Men av det året återstår nu tio dagar, och arbetslösheten ligger på 7,5 % eller något sådant. Om de räknas in som finns i olika åtgärder ligger arbetslösheten på nästan 12 %. 535 000 personer är utan jobb. Är inte det ett svek? Jag menar att socialdemokratin måste erkänna dessa svek och att det var fel. Då kan ni kanske börja om och skapa en förståelse för det som behöver göras. Om man hela tiden skall släpa på tidigare utställda opportunistiska vallöften kommer man att ha en fullständigt hopplös svekdebatt. Jag märker att Arne Kjörnsberg blir upprörd till tusen, och jag förstår att han blir det. Om detta måste ni göra upp med er själva. Då kan ni kanske gå vidare.
Herr talman! Är det konstigt att jag blir upprörd när fru Wibble, förra finansministern, i Sveriges riksdag står och säger att Socialdemokraterna - det parti som jag tillhör - bär en avgörande skuld när det gäller de våldstendenser och den nynazism som finns i det svenska samhället? Är det alltså någonting konstigt att jag blir upprörd? Jag tror att det bara är en - möjligen två - i denna kammare som tycker det.

Herr talman! Jag gläds självklart över att tillväxten i Sverige i år kanske kommer upp till 4 %. Jag sade att detta utgör en alltför kortvarig puckel i tillväxtkurvan. Allt tyder på att tillväxten under de närmaste åren i praktiken kommer att halveras. Det var det som jag var inne på, Arne Kjörnsberg! Poängen med vad jag sade är att samtidigt ligger den socialdemokratiska tillväxtpolitiken inbäddad i ett antal utredande långbänkar. Är Arne Kjörnsberg beredd att ta fram en del av de här åtgärderna litet snabbare för att möta den avmattning i konjunkturen som faktiskt sker? Jag hörde t.ex. att Arne Kjörnsberg är helt mot alla reformer på arbetsrättens område. Eller finns det trots allt något som kan reformeras? En ganska omfattande utredningsverksamhet pågår faktiskt när det gäller detta. Är alltså Arne Kjörnsberg beredd att acceptera en modernisering av arbetsrätten? Arne Kjörnsberg frågar om det är vår motion eller om det är Jerzy Einhorn som gäller. I vår motion presenterar vi vår politik och den innehåller det som Jerzy Einhorn efterlyst, nämligen ytterligare åtgärder för att sanera landets ekonomi. I den motion som ligger till grund för dagens debatt erbjuder vi ytterligare en budgetsanering på ca 10 miljarder kronor, men vi har en annan fördelningspolitik. Vi anser nämligen, liksom Jerzy Einhorn, att man nu gått över gränsen när det gäller nedskärningar inom vård och omsorg. Därför kommer kammaren senare i dag att få ta ställning till ett yrkande från vår sida om en ökning av statsbidragen på detta område med upp till 4,8 miljarder kronor.

Herr talman! Jag är beredd att acceptera förändringar i arbetsrätten. Men använd inte ordet modernisering, Mats Odell, eftersom det ofta leder fel. Som jag sade i mitt huvudanförande tror jag att det är bättre att parterna kommer överens. Jag tror faktiskt på resonemang och på samverkan. Jag tror att det är bra för arbetsmarknaden och för parterna på denna. Därmed är det bra för Sverige. Sedan till det här med nedskärningar. Förra veckan sade vår talesman i socialförsäkringsutskottet i samband med diskussionen om nedskärningar i ersättningsnivåerna: Vi gör inte detta därför att vi vill eller för att vara elaka. Vi gör det därför att det är ekonomiskt nödvändigt. Vi har föresatt oss att göra allt vi kan för att försvara det som brukar kallas för verksamheten. Jag är den förste att inse att det finns problem på en del håll. Vi är beredda att göra allt vi kan, men vi måste få ordning på ekonomin. Mats Odell, kom inte dragande med att ni har en finansiering! Motionerna är ju redan avslagna av riksdagen, så ni kan inte använda de pengarna en gång till.
Herr talman! Nu är Arne Kjörnsberg i alla fall inne på att det finns ett behov av att ytterligare förbättra statens finanser och av att värna om vård och omsorg av framför allt gamla och sjuka. Då faller Arne Kjörnsberg tillbaka på att riksdagen har avslagit motioner. Men vi har ju framtiden för oss! Vi kan väl sätta oss ned och försöka lösa de här frågorna! Jag säger som Jerzy Einhorn: Vi har i vår motion ytterligare saneringsförslag, men vi har också en annan fördelningspolitik för att klara omsorgen om våra gamla och långvarigt sjuka. När det gäller arbetsrätten vill jag ställa en konkret fråga till Arne Kjörnsberg. I dag sägs många visstidsanställda ungdomar upp efter sex månader, när tiden för visstidsanställning går ut. Därefter måste det bli fråga om tillsvidareanställning, men arbetsgivarna törs inte tillsvidareanställa i dag. Är då Arne Kjörnsberg beredd att, som vi föreslår i vår motion, förlänga tiden upp till två år? Då kan de unga människor som det ofta handlar om få fortsätta att arbeta, och arbetsgivarna behöver inte rutinmässigt säga upp folk - något som ofta blir fallet på grund av de regler som gäller efter återställaren ni gjorde tillsammans med Man behöver inte kalla det för modernisering. Man kan kalla det för en anpassning till den verklighet som nu råder, till det konjunkturläge som vi nu har.
Herr talman! Jag tycker att det vore fel, Mats Odell, om jag hade någon uttalad åsikt om det här. Parterna sitter ju nu i en utredning, och jag har stort förtroende för båda parterna. Jag överlämnar detta med varm hand till dem, och jag tror att det ligger i goda händer. Jag tycker att det finns ett egenvärde i att parterna blir överens. Mats Odell sade precis det jag ville att han skulle säga. Han sade: Låt oss sätta oss ned och resonera. Välkommen in i värmen, Mats Odell! Vi är, som jag sade i talarstolen, beredda att samtala med alla i denna riksdag.
Herr talman! Jag skall börja med att tacka Arne Kjörnsberg för tacket. Vi har faktiskt inte hört sådana tongångar på ganska länge från er socialdemokrater. Tvärtom får jag ofta höra från mina partikamrater runt om i landet att det nästan verkar ha gått ut en cirkulärskrivelse inom socialdemokratin. Man skall nu säga att Vänsterpartiet har fallit tillbaka i något slags opportunism, att de inte har några förslag och att de inte inser att det är ekonomiskt nödvändigt att göra precis på det ena eller andra sättet. Jag kan i och för sig förstå varför dessa tongångar har blivit så vanliga. Det finns ju en mycket stark kritik i er egen rörelse mot de orättvisa sänkningarna av a-kassan och mot att man tar pengar från kommunerna. Det finns en upplevelse av att det faktiskt finns alternativ. Vi lägger här i riksdagen alternativa förslag om att sanera budgeten. Jag vill fråga Arne Kjörnsberg om de siffror jag drog från LO-rapporten. Siffrorna handlade om hur inkomstklyftorna i Sverige har ökat. Är det sant, Arne Kjörnsberg, att det är ekonomiskt nödvändigt att göra på exakt det sätt som ni gör? Är det inte möjligt att genomföra en budgetsanering med en skärpt fördelningsprofil?
Herr talman! I den ekonomisk-politiska debatten i juni stod jag i talarstolen och vände mig till Johan Lönnroth. Jag sade: Ni gjorde en strong insats på hösten och en bit in på våren. Sedan blev det annorlunda. Det kanske inte var ett tack med fyra bokstäver, men jag gav er i alla fall en komplimang för att ni ställde upp. Det har inte utgått några cirkulärskrivelser. Jag tittar bara på verkligheten, Johan Lönnroth. Ni orkade inte. Men fortfarande kvarstår för Johan Lönnroth precis samma erbjudande som jag tidigare gav till Mats Odell: Vi är beredda att samtala, och vi är beredda att samtala med alla i denna riksdag. Sedan, Johan Lönnroth, säger jag som finansministern har gjort vid flera tillfällen, även om jag kanske formulerar det på ett annat sätt: Jag är inte beredd att ta gift på att alla de åtgärder vi har fattat beslut om är exakt riktiga. Det vore förmätet. Kunde man vara säker på det vore man närmast en övermänniska. Man skulle inte bara vara säker utan man skulle t.o.m. vara självsäker intill dumhet om man påstod något sådant. Det grundläggande kvarstår dock. Vi måste komma dithän att vi betalar för de utgifter vi har. Vi måste, som på Gunnar Strängs tid, se till att vi helst har 1 krona och 2 öre för varje krona vi betalar ut. Det är det vi strävar efter.
Herr talman! Ja, på den sista punkten är Arne Kjörnsberg och jag helt överens. Jag är alldeles övertygad om att vi måste gå in i nästa lågkonjunktur, när den nu kommer, med en mycket stark offentlig ekonomi. Men det är inte riktigt att, som Arne Kjörnsberg gör, säga att det var vi i Vänsterpartiet som inte orkade med i våras. Det var ni som av diverse taktiska och strategiska skäl, en del av dem begriper jag i och för sig, valde att gå ihop med Centerpartiet. Ni hade kunnat träffa en minst lika billig uppgörelse om jordbruket med oss som ni gjorde med Centern. Ni valde dock att göra upp med Centerpartiet. Jag har tidigare sagt att jag hoppas och tror att ni på er kongress i mars skall fatta beslut om att återigen föra upp bl.a. a-kassan till en rimlig nivå igen. Jag hoppas att ni då skall besluta om att förse kommuner och landsting med en rimligare ekonomi än vad de har i dag. Då kommer också förutsättningarna för ett återupptaget vänstersamarbete att bli mycket bättre. Men ni borde tala om för era partikamrater runt om i landet att de skall sluta upp med den typ av argument som tydligen nu har blivit vanliga: Att vi vänsterpartister inte orkade med och att vi inte insåg nödvändigheten av att det eller det skulle göras. Det var väldigt bra att Arne Kjörnsberg sade att Socialdemokraterna kan ha haft fel på några punkter. Jag emotser med spänning vad det betyder.
Herr talman! Jag tycker att jag är skyldig Johan Lönnroth ett svar på utmaningen om att slå vad. Johan Lönnroth, jag slår inte vad om politiken. Därför avböjer jag det vadet, oavsett om det gällde en krona eller tio kronor. Vi får resonera i stället. Vi har många stora frågor framför oss i vårt land. Vi måste enligt min bedömning komma överens över ett brett fält. Johan Lönnroth och Vänsterpartiet är välkomna att delta i arbetet med att försöka nå fram till det. Det finns, utan att peka ut någon av de många frågor det gäller, ett värde i att ha breda majoriteter i Låt mig sedan sluta med att säga någonting om LO:s rapport om inkomstskillnader. Den har vissa svagheter, men självklart läser man den med mycket stort intresse och med väldigt stort allvar. Det finns mycket kvar att göra i det svenska samhället för att återskapa och komma tillbaka till det som jag i talarstolen kallade det goda Sverige. Det gäller att komma tillbaka till det goda Sverige och till det folkhem som vi vill ha.

Herr talman! I Dagens Industri fanns i fredags rubriken "Sverige i topp". Rubriken gällde en artikel där BNP-tillväxten i olika stater jämfördes. Enligt de senaste offentliggjorda siffrorna har Sveriges ekonomi växt väsentligt mer än exempelvis USA:s, Tysklands, Det är framför allt stora överskott i utrikeshandeln och betydande investeringar i näringslivet som är förklaringen till den svenska tillväxten. Jag är förvånad över att de inledande talarna i dag inte har förmått glädja sig över de siffrorna. Vi kan också notera ett ökat förtroende från omvärlden för Sverige och svensk ekonomi. Den starka tillväxten under det gångna året har självklart ett samband med att den svenska kronan har fått flyta sedan hösten 1992. Förändringarna i den svenska valutakursen gentemot omvärlden har gjort svensk produktion mera konkurrenskraftig. Långsiktigt kan vi naturligtvis inte räkna med att en lågt värderad valuta skall kunna generera en positiv utveckling för den svenska ekonomin. Vi behöver åtgärder för att skapa en hållbar tillväxt. Avgörande för de kommande åren är i stället hur den inhemska efterfrågan utvecklas, att räntorna kan fortsätta att sänkas och att vi får ordning och reda i statsfinanserna. Framtidstron hos företag och enskilda medborgare i det här landet avgör om förbättringen av konjunkturen skall kunna förlängas genom att den inhemska efterfrågan avlöser där de snabba exportökningarna mattas av. Tilltron till svensk ekonomi har förbättrats radikalt sedan månadsskiftet mars/april då Centern och regeringen inledde samarbetet om den ekonomiska politiken. Bevisen på den punkten är många. Vi fick i april som mest betala 5 kr och 40 öre för en tysk mark. I dag kostar den ca 4 kr och 60 öre. Den femåriga bundna villaräntan har sänkts med drygt 2,5 procentenhet sedan april. Ytterligare sänkningar bör ligga inom räckhåll om utvecklingen hålls stabil. Den som i dag lägger om ett femårigt bundet villalån som togs upp i december 1990 på 500 000 kr får i dag en förbättring av sin ekonomi med 1 270 kr i månaden. Detta är en radikalt annorlunda och förbättrad situation för många villaägare och låntagare runt om i vårt land, men som dess värre inte alltid uppmärksammas så mycket i den allmänna debatten. Man fastnar i enskildheter och procentsatser i olika socialförsäkringssystem. Detta, ledamöter av riksdagen, är en mycket viktig bit för många svenskar, nämligen att skuldbördan minskar. Förbättringen av statsfinanserna kan också avläsas på många andra sätt. Det kan inte minst avläsas i utvecklingen av statsskulden och i statens lånebehov. Jag noterade att Arne Kjörnsberg var inne på samma tema i sitt inledningsanförande. Det är naturligtvis en framgång att vi lyckades stabilisera statsskulden två år före den tidpunkt som Carl Bildt efterlyste att vi skulle förplikta oss till i fjolårets valrörelse. Det är också en framgång att statens lånebehov begränsas till i storleksordningen 60-70 miljarder kronor 1996 jämfört med nära 140 miljarder kronor för innevarande år. Ett annat mått på framgången för den samlade ekonomiska politiken i Sverige är också att den faktiska inflationen kunnat hållas nere. Inflationsförväntningarna har kunnat pressas tillbaka trots den relativt sett höga tillväxttakten de senaste kvartalen. Sänkningen av matmomsen, som genomförs om mindre än två veckor, bidrar också till att hålla tillbaka inflationen nästa år. Det innebär dessutom en bra fördelningspolitik. Momssänkningen betyder som bekant mest för flerbarnsfamiljer med låga inkomster. För en tvåbarnsfamilj betyder det att matkostnaden kan sänkas med i storleksordningen 400 kr per månad vid fullt genomslag. Det är obestridligt att det har skett en väsentlig stabilisering i svensk ekonomi jämfört med den turbulens som rådde i Sverige vårvintern detta år. Utsikterna för nästkommande år är inte bara väsentligt bättre än vad många har fruktat - de är t.o.m. bättre än vad nästan alla hade vågat hoppas på. Även om landets finanser är bättre än på mycket länge, innebär det inte att Sveriges ekonomiska situation är problemfri. Saneringen av statsfinanserna leder till att många måste göra kännbara men ändå nödvändiga uppoffringar. Fortsatt stark tilltro till den ekonomiska politiken förutsätter att gjorda åtaganden fullföljs konsekvent. Steg för steg skall vi föra upp Sverige på fast mark igen. Nu befinner vi oss inte vid en tidpunkt då det är lämpligt att fatta beslut om exempelvis höjda ersättningsnivåer i försäkringssystemen eller beslut som skulle eliminera andra viktiga inslag i budgetsaneringen. Tvärtom måste vi vara vaksamma så att utgiftstrycket i de offentliga finanserna pressas tillbaka för att kunna ha ekonomisk-politisk handlingsfrihet i en kommande lågkonjunktur. Oavsett vad vi vill på den punkten kommer lågkonjunkturen förr eller senare. Misstagen från 1980-talet får inte upprepas. Herr talman! Jag anser att den allra största utmaningen för politiken under återstoden av 1990-talet är att söka återskapa full sysselsättning på de nivåer vi varit vana vid i Sverige. Det är dess värre på den punkten som jag inte är helt nöjd med utvecklingen under det gångna året och som jag hyser störst farhågor för inför de kommande åren. Kampen mot arbetslösheten måste därför bli en förstahandsuppgift. För att lyckas måste vi ha en serie av olika åtgärder, vilket framgår av tillväxtpropositionen och finansutskottets betänkande, för att kunna skapa en hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges roll som företagarnation måste stärkas. I tillväxtpropositionen och i finansutskottets betänkande - jag ber att få yrka bifall - finns viktiga förslag när det gäller möjligheter till nyföretagande och nysatsningar i befintliga små och medelstora företag. Jag tänker på kvittningsrätten för nystartade företag och de möjligheter till riskkapitalavdrag som införs fr.o.m. årsskiftet. Jag tänker också på förslaget till enkelbeskattning som nu bereds och som skall träda i kraft senast den 1 januari 1988. Från Centerns sida värdesätter vi också att en ökad ram kommer att ges åt de s.k. kvinnolånen som visat sig mycket efterfrågade och effektiva. Från Centerpartiet ser vi det också som en framgång att det system för särskilda företagsgarantier som vi efterlyste före valet 1994 nu utreds i en statlig kommitté. Ökad satsning på högre utbildning och forskning är en nödvändig del i en politik för tillväxt. Därför är det bra att kursen nu har lagts fast för en stor utbyggnad av små och medelstora högskolor för fler högskoleplatser i landet med särskild tyngdpunkt på Mitthögskolan, Bergslagen, Malmö och sydöstra Sverige. Kunskapsproduktionen och den högre utbildningen spelar roll både för näringslivsutvecklingen och för enskilda människors möjligheter att skaffa sig trygga jobb. Det har vi exempel på kring flera av de befintliga universiteten och högskolorna. Låt mig också passa på tillfället att uttrycka Centerns vilja att nästa års forskningspolitiska proposition skall kunna innebära att antalet universitet i Sverige utökas. Det är också min övertygelse att de miljöpolitiska satsningar som sker genom tillväxtpropositionen kan ge avsevärda tillskott av nya jobb. Det är också angeläget att beslutet om en särskild delegation för miljöteknik och ett program för att upphandla miljövänlig teknik och miljövänliga produkter verkställs på ett så effektivt sätt som möjligt. Att satsningarna på förnybar energi, såväl inom som utanför Sveriges gränser, utökas är värdefullt. Den politik för omställning av energisystemet som nu är aktuell måste bedrivas så att ett investeringsprogram på detta område kan ha god fart och stor kraft inför den lågkonjunktur som vi vet att vi har framför oss. Det bidrar till att kunna skapa jobb igen för att häva lågkonjunkturens problem. Under nästa år förutskickar tillväxtpropositionen avgörande besked på två ytterst väsentliga punkter för sysselsättningen och ekonomin: arbetsrätten och lönebildningen. Jag anser att det var ett misstag att regeringen 1994 genomdrev återställare när det gäller de reformeringar av arbetsrätten som åstadkoms under den förra mandatperioden. Det är nu historia, och vi får väl lägga det till handlingarna. Nu skall vi inte se bakåt, nu får vi se framåt. Däremot var det klokt att tillsätta Arbetsrättskommissionen. Vi har nu en väsentligt förändrad arbetsmarknad jämfört med den vi hade på 1970-talet då nuvarande arbetsrätt utformades. Vi vet att arbetsmarknaden kommer att förändras avsevärt även under det kommande decenniet. Det är min förhoppning att de parter som nu är företrädda i Arbetsrättskommissionen skall inse att den nya arbetsmarknaden kräver en förnyad arbetsrätt. Jag hoppas också att den insikten skall bidra till att båda parter kan överge de barrikader som alltför länge har stått i vägen för en förnyelse på det här området. En arbetsrätt med ökad flexibilitet är inte ett hot mot jobben utan en väsentlig förutsättning för att största möjliga antal skall få trygga jobb i framtiden. Jag hoppas att parterna på arbetsmarknaden inser detta och att riksdagen sedan förmår fatta beslut baserat på denna insikt, snarast möjligt efter det att Arbetsrättskommissionen har avslutat sitt arbete i mars. Även lönebildningen behöver reformeras - det vet vi efter mer än två decenniers misslyckanden på denna punkt. Att de nominella löneökningarna efter årets avtalsrörelse trots den stora arbetslösheten i Sverige överträffar nivåerna i nästan alla andra industriländer visar på nödvändigheten av en reformering av lönebildningen. Det bästa är självfallet att det är parterna på marknaden som tar sitt ansvar utan statlig styrning. Reformbehovet är så uppenbart att parterna inte får misslyckas med att före nästa års utgång gemensamt redovisa hur de avser att förändra spelreglerna. Skulle parterna misslyckas kan inte lagstiftningen i den del som den påverkar spelreglerna förbli opåverkad. Herr talman! Det är min absoluta övertygelse att stabiliseringen av statsfinanserna har goda möjligheter att fullföljas på ett lyckosamt sätt - inte minst genom den framgång som samarbetet mellan regeringen och Centerpartiet visat sig medföra. Nu kan och måste vi forma en politik för en hållbar tillväxt. Det är viktigt att ansträngningarna att främja nyföretagande och utveckling i små och medelstora företag verkligen har högsta prioritet. Satsningarna på kompetensutveckling och högre utbildning måste göras så att hela Sverige får bättre utvecklingsförmåga. Miljö och energipolitiken måste användas för att stärka sysselsättning och ekonomi. Beträffande energin och kärnkraften får jag göra en kommentar med anledning av det Lars Tobisson sade inledningsvis. Jag är förvånad över och tycker att det är anmärkningsvärt att de som i andra sammanhang efterlyser ett starkt omvandlingstryck i ekonomin, så fort energin förs på tal främst vill konservera befintlig struktur och förlita sig på den teknik som utvecklades under 1950 och 1960-talen. Jag tycker att nytänkandet borde visa sig mera. Att förlita sig på att alltmer åldrade reaktorer även skall svara för hälften av Sveriges elbehov långt in i nästa sekel är att spela ekonomisk hasard, till väsentligt högre risker än om vi påbörjar avvecklingen med att ta flera reaktorer ur drift under detta årtionde. Vi bör samlas kring ett offensivt program för omställning av energisystemet. Här kan många sysselsättningstillfällen komma fram. Med en politik för arbete, trygghet och utveckling kan vi skapa livskraft i alla delar av landet och värna välfärdssamhället. Det är för mig och Centerpartiet den viktigaste uppgiften de närmaste åren. Med dagens beslut om viktiga tillväxtåtgärder lägger vi en god grund för det arbetet. Jag ber att än en gång få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande. Avslutningsvis vill jag framföra en önskan om en god jul och ett gott nytt år, även till de ledamöter som inledde debatten i moll. Jag hoppas att de också skall se möjligheterna och inte bara problemen. Vi ses nästa år i nya debatter och tar nya tag för att fortsätta saneringen av svensk ekonomi och skapa en bra plattform för resten av detta sekel.

Herr talman! Jag förmodar att Per-Ola Eriksson ännu inte har hunnit läsa Energikommissionens betänkande - annars kunde han inte gärna ha sagt det han sade i slutet av sitt anförande. Jag tänkte ställa tre ganska korta frågor, som jag inte tror skall förta julhälsningen i slutet av Per-Ola Den första frågan handlar om det som Per-Ola Eriksson pratade ganska mycket om, dvs. budgetsaneringen, där han anser sig vara stolt över sin och Ola Eriksson verkligen beredda att offra budgetsaneringen för en förtida avveckling av kärnkraften? Det framgår nämligen med önskvärd tydlighet att det är mycket stora kostnader för samhällsekonomin och budgeten förenade med den inställning som Centerpartiet förespråkar. Min andra fråga är om Per-Ola Eriksson också är beredd att offra klimatkonventionen och koldioxidutsläppen. Jag har annars trott något på Centerpartiets omsorg om vår miljö, att det är viktigt att Sverige lever upp till de klimatkonventioner som vi har skrivit under och inte medverkar till att öka utsläppen av koldioxid. Men den storskaliga gassatsning som centerpartistiska förespråkare har gjort sig till tolk för leder ju tyvärr, med mycket stor bestämdhet, till just ökade utsläpp av koldioxid. Det stämmer inte med min bild av Centerns miljöpolitik, men man kanske har ändrat den. Min tredje fråga hör mera konkret till dagens betänkande. Har Centern ändrat sig på riktigt i fråga om att förespråka AP-fondsägande i småföretag? Eller är det något som ni bara har skrivit under på utan att mena det?
Herr talman! Jag kan gärna föra en kärnkraftsdebatt med Anne Wibble, och med många andra också för den delen, men dagens tema kanske inte är kärnkraften i första hand. Jag tycker att Anne Wibble och många andra som ansluter sig till hennes synsätt inte ser möjligheterna att skapa ny sysselsättning och att få dynamik i ekonomin genom att föra in någonting nytt i stället för att hålla fast vid det gamla. Eftersom man talar om förnyelse på många andra områden, behöver man också kunna förnya synsättet och tänkandet när det gäller energi, i stället för att hålla fast vid ett gammaldags, konservativt synsätt. Det innebär inte att man äventyrar budgetsaneringen om man tar fram det som är hållbart. Däremot vore det att äventyra budgetsaneringen om man lade nya pengar i föråldrade system, som kärnkraften utgör. Wibble: Är det så att Folkpartiet är intresserat att tillsammans med Centerpartiet och även regeringen medverka till att höja CO2-skatten för att styra bort från användning av det som ger utsläpp i luften och naturen, det som vi vill ha bort? Det är bra om det är så. Men sedan måste man se på helheten. Det finns en väldigt stor faktor som förstör luften och skickar ut mycket utsläpp, och det är trafiken. Samtidigt som vi förnyar energisystemet måste vi vara beredda att radikalt förändra trafiksystemet, så att vi får en bättre miljö.

Herr talman! På min första fråga, om man är beredd att offra budgetsaneringen, svarade Per-Ola Eriksson egentligen bara med en massa ord och ingenting mera. Det var väl bra att han inte svarade ja rätt upp och ned, men det hade varit bättre om han hade svarat nej. Jag kan förstå att han inte ville svara någonting. Frågan om koldioxidutsläppen är uppenbarligen mycket känslig för Centerpartiet. Jag kan förstå det. Den hållning som Centerpartiet för närvarande intar i fråga om en storskalig satsning på gas, innebär ju en mycket betydande ökning av utsläppen av koldioxid, som kommer att ställa till enormt stor skada inte bara i Sverige utan i hela världen. Det strider ju mot det som Centerpartiet tidigare har talat för. Men jag förmodar att man gör en omsvängning till att bry sig mindre om koldioxidutsläpp och miljö. Jag tycker att det är tråkigt. Det mest positiva man skulle kunna säga om Per Ola Erikssons anförande är att han, möjligen på grund av bekymmer om ökade koldioxidutsläpp som effekt av Centerns politik, nu tycks förorda en höjd bensinskatt. Kan det vara tanken att man skall föra fram det från Centerpartiet? Det kan vara en trevlig julklapp till en del väljare, om det är Centerpartiets nya giv.
Herr talman! Man skall inte läsa in mer än vad som är sagt, Anne Wibble. Vad vi vill åstadkomma är en förnyelse av transportsystemet. Vi vill dels överföra betydande resurser som i dag går på landsväg till järnväg - ett miljövänligare transportsystem - dels ha bränslen som är miljövänliga. Anne Wibble är självfallet välkommen i det arbetet. Jag konstaterar, Anne Wibble, att det samtidigt som vi byggde ut kärnkraftsprogrammet i detta land också byggdes upp en statsskuld. Skulle vi inte nu kunna vända på det hela och avveckla kärnkraften, förnya energisystemet och minska statsskulden? Har Anne Wibble snuddat vid tanken att vi kanske skall vända på det hela? Under den tid vi byggde ut kärnkraftsprogrammet blev vi inte precis rikare. Det kanske finns ett samband där emellan. Jag tycker att vi nu, när Energikommissionen har lagt fram sitt betänkande, skall fundera allvarligt på hur vi kan forma en långsiktig energipolitik som klarar energiförsörjningen till den elintensiva industrin. Samtidigt skall vi också bygga nytt för att kunna skapa ny sysselsättning och en hållbar tillväxt. Om Anne Wibble tänker efter inser hon att det finns betydande möjligheter som framför allt kan engagera småföretagare, som jag vet att också Anne Wibble känner för.
Herr talman! Vi moderater vill sätta omvandlingstryck på elproducenterna genom att låta marknaden bestämma. Genom att använda kärnkraftverken så länge det är ekonomiskt och säkerhetsmässigt försvarbart kommer vi också att se till att elproducenterna vet att det kommer en dag när det inte längre lönar sig att underhålla aggregat, när andra förnybara energikällor har vuxit fram, och då kommer situationen att lösas. Genom att göra som Centerpartiet förordar - att gå fram med regleringar - skapar man osäkerhet på marknaden. Vi vet med säkerhet att detta slår ut jobb här i Sverige. Jag var förundrad över att höra hur Per-Ola Eriksson slår knut på sig själv när han skall vara regeringen och Göran Persson till lags. Hur känns det egentligen att i ett betänkande ha skrivit under på att den allmänna arbetslöshetsförsäkringen inte skall återinföras, trots att det var ett centerstatsråd som genomdrev det i förra regeringen? Hur kändes det att rösta emot möjligheten att bevara bygderegementen? Hur kändes det att rösta emot våra försök att inte försämra momsuppbörden för småföretagare, något som är mycket viktigt? Hur känns det nu att stödja förslag om att låta AP-fonden köpa svenska aktier i en ny löntagarfond? Det är ju exakt detsamma. De gamla löntagarfonderna kallades just för AP-fonder. Hur känns det att stödja en politik som innebär att vi har en avtagande tillväxt och en strukturarbetslöshet på 10 % fram emot sekelskiftet? Det kan inte vara lätt att gå ut med detta. Är enda avsikten med det att få sympatier och stöd för en avveckling av kärnkraften? Då blir det bara ännu värre med arbetslösheten framöver.
Herr talman! Det var värst vad Lars Tobisson var grälsjuk i dag. Jag noterade också vad han sade i sitt inledningsanförande. Jag vet inte vad det beror på. Jag vet inte om det beror på att det har varit en tröttsam höst och att han ensam har fått hålla ordning och reda på Moderata samlingspartiet då partiordföranden varit borta. Men Lars Tobisson använde ett tonläge både i sitt inledningsanförande och även nu i repliken som jag inte tycker bådar gott för framtiden. Först och främst, Lars Tobisson, vill jag säga att det vi tänker använda när det gäller AP-fonderna är den fond som er tidigare partiordförande Gösta Bohman varit med om att inrätta, och även den som Lundgren var med om att inrätta. Det som var rätt då kan väl helt plötsligt inte ha blivit fel? Eller är användande av AP-fonderna något som Moderata samlingspartiet ägnar sig åt bara då man sitter i regeringsställning? Så fort man är i opposition är det som man har gjort i regeringsställning felaktigt. Jag tolkar det så när Lars Tobisson med sådant engagemang ifrågasätter. Så till frågan om kärnkraften, Lars Tobisson. I dag är det bevisat att kärnkraften inte håller för vanlig marknadsekonomi och för försäkringssystemet. Om marknadsekonomin skulle fungera på kärnkraftens område skulle man också våga försäkra den. I dag är det inte på det sättet. Det kanske finns ett samband där emellan. Har Lars Tobisson funderat på den punkten? Jag tycker att Lars Tobisson mera skall se framåt, och inte blicka bakåt. Alltför mycket av Lars Tobissons anförande i dag var tillbakablickar. Se möjligheterna! Se den nya tiden! Vila gärna under jul och nyår, så tror jag att humöret blir något bättre efter årsskiftet.

Herr talman! Tillväxt skapas inte genom vidgade klyftor och ökade motsättningar. Tillväxt och tillväxtpolitik bedrivs bäst i en miljö där människor samarbetar och känner samhörighet. Därför är och förblir välfärdspolitiken fundamentet för en uthållig tillväxt. Välfärdspolitiken är i sin tur för sin funktion beroende av att tillväxten fungerar och är uthållig och att ekonomin kan ge sitt bidrag. Det är den här dubbla ansatsen som framför allt Moderata samlingspartiet har haft så svårt att förstå. Det är därför de har hamnat utanför inte bara den här debatten utan också så mycket av konkret och praktiskt arbete i svensk politik. Det är därför en stor del av kammaren nu kan samlas bakom regeringens förslag. Värderingarna om tillväxten och välfärdspolitiken är ingenting som enbart finns inom socialdemokratin. De finns också i många av de övriga riksdagspartierna. Vid sidan av står Moderata samlingspartiet. När vi nu går till julledighet skall jag också passa på att göra en kort värdering av det arbetsår vi har bakom oss. Jag skall börja med att tacka finansutskottet och riksdagen för ett gott samarbete. Ett särskilt tack till finansutskottets ordförande och till finansutskottets representant i dagens debatt. Jag skall också tacka Centerpartiet och Miljöpartiet för ett konstruktivt samarbete kring tillväxtpropositionen. Just vår förmåga att samarbeta brett över de gamla blockgränserna har gjort att förtroendet för vår förmåga att hantera de offentliga finanserna har växt, inte bara här hemma hos Sveriges folk utan också ute i världen. Tillväxten i förtroendet har varit förenad med mycket av uppskattning här hemma i Sverige. I Sverige finns också en tradition, djupt förankrad i folkdjupet, att vi skall samarbeta. Det vi har gjort i Sveriges riksdag under det här året har varit ett tydligt uttryck för den hållningen. Att man i utlandet ser att vi i besvärliga tider kan fatta besvärliga beslut med breda majoriteter är också ägnat att stärka förtroendet. Jag har fått använda väldigt mycket av mitt första arbetsår till internationella dialoger, framför allt med dem som har haft att finansiera våra jättelika underskott.

Detta har året ägnats åt, och framgångarna har inte uteblivit. Jag vill dock när jag värderar året säga att även om statsfinanserna har förbättrats snabbare än vi trott, är det fortfarande så, som Arne Kjörnsberg och Per Ola Eriksson har sagt, att vi har en situation som lätt kan gå åt fel håll, om vi inte håller i den statsfinansiella saneringen. Vi får inte andas ut och börja se det så att problemen nu är över. Då är vi snart tillbaka i problemen igen. Nu gäller det att mobilisera de krafter som vi har för att övertyga om vikten av att kunna fullfölja saneringsarbetet, för att därigenom skapa bästa möjliga ekonomiska förutsättningar för en uthållig tillväxt. Den arbetsuppgiften ligger nu framför oss. Det skall ske i samarbete och internationellt förtroende men med fortsatt behov av att här hemma göra klart att det ännu återstår mycket arbete. Jag är övertygad om att vi också i fortsättningen kommer att behöva den anda som har präglat riksdagsåret, om vi skall klara den helt dominerande arbetsuppgift som nu ligger framför oss, nämligen att pressa tillbaka arbetslösheten.

Det var kanske därför bra att människor med den uppfattningen inte fick det avgörande inflytandet över den mandatperiod som vi nu är inne i. Främlingsfientlighet och andra uttryck för antidemokratiska tendenser bekämpas naturligtvis bäst genom att välfärdssamhället hävdas, att sysselsättningen hålls uppe och att därmed också den demokratiska kulturen och sammanhållningen i samhället kan värnas. Där ligger grunden, ingen annanstans. Vi har nu framför oss en propositionen om tillväxt, uttryckt i orden arbete, trygghet och utveckling. Vi har aldrig gjort anspråk på att det skulle vara en proposition där allting skulle läggas fram som klara beslut. Tvärtom har regeringens samarbete med Miljöpartiet och Centerpartiet syftat till att göra klart att vi under de kommande åren av mandatperioden skall ägna våra krafter åt en rad arbetsområden. Med dagens riksdagsbeslut sätts en dagordning för det som vi litet slarvigt kallar tillväxtpolitiken. Överst på den dagordningen står som punkt 1 också i fortsättningen att sanera de offentliga finanserna. Utan trovärdig sanering av våra offentliga finanser inga fallande räntor, inget bidrag den vägen till ökade investeringar och en långsiktigt omöjlig situation när det gäller att därmed hävda full sysselsättning. Stabila offentliga finanser är punkt 1, och därför skall saneringsarbetet fortsätta. Punkt 2 på dagordningen heter Utbildning för bättre kompetens. Vi har i tillväxtpropositionen annonserat att vi skall satsa kraftfullt på den högre utbildningen. Vi har pekat ut vissa regioner, som i det sammanhanget också skall få ett regionalt stöd. Vi har redan startat arbetet med att utreda förutsättningarna i en organisationskommitté för ytterligare högskolesatsning i Malmö. Utbildning är effektiv ekonomisk politik. Utbildning är också effektiv regionalpolitik. Utbildning är det som kommer att avgöra om Sverige kan vara med längst fram om att tävla om de svåra uppdragen, i en världsekonomi där alltmer avgörs i ett sekundsnabbt byte på öppna marknader. Utan en välutbildad arbetskraft går det inte. Det är på högskolesidan som det brister i Sverige. Låt oss då koncentrera våra insatser där under de kommande åren. Men ingen högskoleutbyggnad med lånade pengar, ingen högskoleutbyggnad på kredit, utan högskoleutbyggnad inom de ekonomiska ramar som vi förmår att mobilisera i denna kammare! Och jag är övertygad om att det skall gå. Nästa punkt på dagordningen kommer att heta Företagande för ökad sysselsättning. Det som vi nu gör i tillväxtpropositionen vad gäller kvittningsrätt och riskkapitalavdrag annonserar en översyn av hur vi skall hantera utbildningsbeskattningen i företag, och det är ett inslag i en sådan politik. Men vi kommer inte att nöja oss med detta, utan en nödvändig ingrediens i de kommande årens ekonomiska politik och politik för att pressa tillbaka arbetslösheten är naturligtvis fler företag och fler företagare. Men också de begriper att utan välutbildad arbetskraft och utan statsfinanser i ordning är allt ett utanverk. Nästa punkt på dagordningen kommer att heta Åtgärder för lägre arbetslöshet. Det är fråga om en fortsatt aktiv arbetsmarknadspolitik, en översyn av alla de regler och åtgärder som gäller inom arbetsmarknadspolitikens ram. Svartjobben skall motverkas, och vi skall se till att arbetsmarknadens parter tar ett ansvar för lönebildningen som gör att vi nästa gång som vi sitter i en avtalsförhandling får en lönebildning som är förenlig med att pressa tillbaka arbetslösheten. Årets avtalsrörelse är på den punkten ett misslyckande. Nästa punkt på dagordningen kommer att heta Miljön nästa språng i tillväxten.

Nästa stora språng i tillväxten tas just därför att vi tvingas göra den ekologiskt uthållig. Det är ett oerhört spännande arbetsfält, en del i politiken som kommer att få ett alltmer dominerande genomslag. Nästa punkt på dagordningen kommer att heta Europasamarbete.

Vi kommer att som nästa punkt på dagordningen ha ett möte med väljarna. Nu har vi lagt ut riktlinjerna för de kommande åren. Sedan skall vi möta väljarna. Vid 1998 års valrörelse skall vi dömas: Klarade den sittande regeringen av att sanera statsfinanserna? Klarade den sittande regeringen av att därmed återskapa grunden för välfärdssamhället, stabila offentliga finanser? Klarade regeringen av att ge signaler till pensionärer, handikappade, människor som är beroende av vård och omsorg, barn och ungdomar i utbildning om att de system som vi byggt upp är långsiktigt hållbara därför att de offentliga finanserna är i balans? Det skall väljarna få avgöra 1998. Det var detta vi begärde mandatet för att få göra. Det andra vi begärde mandatet för var att pressa tillbaka arbetslösheten. Också den saken kommer att avgöras i 1998 års valrörelse i mötet med väljarna. Jag är övertygad om att vi, för att klara den uppgiften, kommer att få pröva en lång rad nya förslag och åtgärder, men ingenting kan vara viktigare för ett samhälle än att de unga bereds möjlighet till den delaktighet som arbete representerar. Ingenting kan vara viktigare än att se till att de regioner som präglas och hotas av långtidsarbetslöshet också får en chans att vara med i det nationella bygget. Där kommer vi att prövas, och där kommer vi att vägas. Det här skall, herr talman, göras i en anda av samarbete, som jag sade inledningsvis, samarbete över blockgränser och över partigränser, samarbete för Sverige. Det är vad det handlar om. Socialdemokratin är där beredd att gå i spetsen. Med den här propositionen har vi lagt ut den dagordning vi anser bör dominera de kommande årens politiska arbete för att nå de mål jag nyss talade om: stabila offentliga finanser och tillbakapressad arbetslöshet. Än en gång tack till utskottet för ett konstruktivt samarbete! Också jag tar mig friheten att tillönska talmannen och kammaren en god jul och ett gott nytt år.